Herr talman! Fru Hjelmström har berört en viktig fråga. Det är angeläget att man för kärnvapenproblemets skull inte glömmer åtgärder mot användning av andra stridsmedel. Regeringen är genom representanter medverkan de i en utredning som FN gör om brott mot Genéveprotokollets förbud mot användning av BC-stridsmedel. Det är inte fråga om att man skall ändra själva Geneåveprotokollet, för det är ju ett faktum att det finns och att förbudet finns, utan vad man vill ha är en handledning inom FN som anger hur sådana här undersökningar skall göras. Vi har fått ett brett stöd för ansträngningarna inom Förenta nationerna. Tyvärr motsätter sig Sovjetunionen och dess allierade alla försök att utveckla och förbättra kontrollåtgärder som går ut på att man skall se till att de internationella avtalen på detta område efterlevs. Vi hoppas på en ändrad inställning från dessa stater, varigenom det önskemål fru Hjelmström har lättare skulle kunna tillmötesgås.
Herr talman! Det var ju ett positivt besked, att vi fått ett brett stöd för våra ansträngningar. Också jag ställer mig självfallet kritisk till att Sovjetunionen motsätter sig kontrollåtgärder på detta område. Det får emellertid inte undanskymma det faktum, att vi måste fortsätta våra ansträngningar. Med tanke på de nya uppgifterna om användningen av BC-stridsmedel bl.a. i El Salvador och på det brutala mord som utrikesministern nämnde är det ännu viktigare att vi tar upp de här frågorna och visar på vad som görs från stormakternas sida i de här fallen.

Margareta Palmqvist har frågat mig hur jag bedömer att fortsatt skolgång i Sverige kan säkras för barn som fått delar av sin skolutbildning i ”sektskolor” utomlands. Genom grundskolan erbjuds alla elever oberoende av bostadsort och sociala förhållanden en likvärdig utbildning. Att eleverna får vissa grundläggande kunskaper och färdigheter är ett väsentligt krav på skolan. Grundskolan skall även ge social träning och skolning i övrigt. I läroplanen är fastlagt att skolans verksamhet skall präglas av de grundläggande värderingar om demokrati, tolerans, jämlikhet m.m. på vilka det svenska samhället bygger. Läroplanen speglar vår demokratis samhällssyn och människosyn. Den svenska grundskolan är en skola för alla och enligt min mening en bra skola. Det finns dock en del föräldrar som inte delar denna uppfattning. Inom Sverige finns möjlighet att fullgöra skolplikten i en godkänd fristående skola. En sådan skola skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan ger och även i övrigt väsentligen svarar mot grundskolans allmänna mål. Ett fåtal föräldrar nöjer sig inte med denna frihet att välja skolgång vid sidan av den offentliga skolan utan är beredda att gå så långt att de flyttar sina barn utomlands för att barnen skall få sin utbildning där. De föräldrar som för sina barns räkning tar ett sådant avgörande beslut bör vara medvetna om konsekvenserna därav. Bl.a. kan det bli svårt för barnen att få ett meningsfullt utbyte av en eventuell fortsatt skolgång i Sverige. Den svenska grundskolan får ta emot ett icke obetydligt antal barn — svenska och utländska medborgare — som har fått hela eller delar av sin utbildning utomlands. I sådana fall krävs som regel särskilda stödåtgärder under en kortare eller längre tid. Bl. a. kunskaperna i svenska språket och om svenska förhållanden måste ofta förbättras. Grundskolan har särskilda resurser för stödundervisning m.m. Omfattningen av stödåtgärderna beror på vad som krävs i det enskilda fallet. Sådana fall som Margareta Palmqvist syftar på måste — i den mån dessa barn fortsätter sin skolgång i den svenska grundskolan — enligt min mening hanteras på samma sätt. Någon anledning till ytterligare insatser för dessa elever finns inte enligt min mening.

Herr talman! Tack för svaret! Jag har velat väcka den här frågan av två skäl. 1. Av flera tidningsartiklar, som förekommit under de senaste veckorna, har det framkommit att organisationen Maranata har för avsikt att skicka barn till en egen skola i Dominikanska republiken. Man vill på det här sättet ge barnen en undervisning som helt kan präglas av organisationens värderingar. Undervisningen uppges också bli mycket billigare än den som bedrivs i vår grundskola. 2. Jag har i likhet med flera riksdagsledamöter fått ett brev från en man som är mycket rädd för att hans son skall komma att skickas till Maranatas skola utomlands. Vi skall inte behandla enskilda ärenden här i riksdagen, men vi är skyldiga att uppmärksamma effekterna av de lagar och bestämmelser vi beslutar om. Jag delar statsrådets grundinställning om vår svenska grundskola. Men jag har också respekt för de föräldrar som väljer godkända fristående skolor för sina barn. Jag accepterar därför och tycker att det är viktigt att det ställs bestämda krav både på den offentliga skolan och på fristående skolor och att utvecklingen inom skolan följs noggrant. Framför allt gäller detta förhållandena för barn som har särskilda behov. Vi har ett gemensamt ansvar för barnen — både att det finns en god grundskola tillgänglig för alla våra barn och att barnen får möjligheter att utnyttja den. I vissa fall måste det anses rimligt att föräldrar ordnar sina barns skolgång utomlands, t.ex. när föräldrarna har arbete eller utbildning där. Och invandrarbarn går självfallet i sina hemlands skolor innan de flyttar hit. Så till de barn som skickas av svenska organisationer till deras skolor utomlands. Det är bra att statsrådet lägger fast att även de barnen skall kunna få hjälp i form av stödundervisning, om de kommer tillbaka till den svenska skolan. Har våra skolmyndigheter några möjligheter att följa utvecklingen i t.ex. Maranatas svenska skolor utomlands? Kunskaper om förhållandena där skulle underlätta rätt val bland de åtgärder som statsrådet pekar på. Erfarenheter från undervisningen bland invandrarbarn har lett till insikt om att det krävs skiftande och mycket individuellt anpassade åtgärder, men också att det även i fortsättningen behövs särskilda medel anvisade för detta inom grundskolan. Det är av vikt att dessa resurser stannar inom skolan. Jag kan därför, sett utifrån barnens behov, inte alls förstå dem som hävdar att någon form av fast skolpenning skulle kunna följa barnet. Resurser skulle flyttas ut från den allmänna skolan utan hänsyn till den fördelning som är nödvändig, om även barn med särskilda behov skall kunna tillgodogöra sig den grundutbildning som vi anser vara deras rättighet. Jag skulle till slut vilja fråga om statsrådet delar min uppfattning i det här avseendet.

Herr talman! Skolplikten i Sverige gäller för barn som är bosatta i riket, och det är grundläggande. Det finns också enligt 35 § i skollagen möjlighet för barn att befrias från skolgång genom att de bereds enskild undervisning i hemmet eller annorstädes. Jag vill i detta sammanhang framhålla att det i departementet pågår ett arbete med en ny skollag, och i samband därmed kommer också frågor om denna s.k. enskilda undervisning att tas upp. Vi räknar med att kunna lägga fram en proposition med förslag till ny skollag för riksdagen under hösten 1983. Till de synpunkter som Margareta Palmqvist framfört vill jag beträffande skolpengen bara säga att flertalet seriösa debattörer som tar upp den frågan anser att skolpengen inte skall vara helt villkorslös. Men i debatten har det också förekommit synpunkter som skapat föreställningen att det skulle föreligga ett slags generellt medgivande när det gäller att disponera gemensamma resurser för barnens skolgång, oavsett hur skolan ser ut. I de aktuella skolfrågorna kan jag bara beklaga att det finns grupper i samhället som har en så stark strävan att avskilja barn från Sverige, från svenskt samhällsliv och från svensk samhällsgemenskap, att denna strävan leder till en utveckling som innebär att man låter barnen flytta ut från landet. I de presentationer som har gjorts kan jag närmast skönja en önskan att demonstrera avsikten att söka tvinga fram en upplösning av den skolordning som vi har i Sverige.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat civilministern om han avser att vidta några åtgärder för att tjänsterna som skolkantor tillsätts med kompetenta innehavare. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Skolkantorerna tjänstgör dels som kyrkomusiker, dels som klasslärare på lågstadiet eller mellanstadiet i grundskolan. För skolkantorstjänsten avdelas således en tjänst som lågstadielärare eller mellanstadielärare. Klasslärartjänsten måste ha en innehavare, annars får ju inte eleverna någon undervisning. Om det finns ledigt underlag för en lärartjänst, måste alltså någon tillsättas. Detta gäller oavsett om den lediga tjänsten ingått i en skolkantorstjänst eller om det är fråga om en ”vanlig” klasslärartjänst. Uppkommer vakans på en skolkantorstjänst, vilket ju ofta kan förutses ganska lång tid i förväg, kungörs tjänsten ledig om det finns ett underlag för den. Får man någon behörig sökande — vilket långt ifrån alltid är fallet — tillsätts tjänsten som en skolkantorstjänst. Får man ingen behörig sökande, eller måste lärarunderlaget användas för att undvika att en lärare sägs upp, är lärardelen av skolkantorstjänsten upptagen. Om något sådant inträffar, får en annan tjänst avsättas för skolkantorstjänsten så snart vakans uppstår. Nuvarande ordning innebär således att skolkantorstjänsterna kan behållas och besättas med kompetenta innehavare — låt vara ibland med visst dröjsmål, vilket inte heller tidigare varit ovanligt. De förändringar som inträtt på grund av att de ordinarie lärartjänsterna avskaffades är i sammanhanget av underordnad betydelse. Några åtgärder för att ytterligare öka möjligheterna att få tjänsterna besatta är således enligt min mening inte nödvändiga.

Herr talman! Jag blev något förvånad när jag fann att min fråga till civilministern, som ju inom sitt område har en utredning som skall titta på de problem som existerar när det gäller skolkantorstjänsterna, i stället har överlämnats till skolministern. Min förvåning är ännu större nu när jag tagit del av svaret, av vilket framgår att statsrådet inte är medveten om att det verkligen finns mycket stora problem på det här området. Den framför allt i landsbygdsförsamlingar sedan gammalt mycket ändamålsenliga ordningen, som innebär att någon av skolans lärare samtidigt tjänstgör som kantor, har ju förr fungerat på ett tillfredsställande sätt. Men i modern tid har det blivit allt svårare. Kunskaper och färdigheter i musik tillmäts inte längre lika stor betydelse vid antagningen till lärarutbildning. Att kunna kombinera en lärartjänst med en skolkantorstjänst är alltså numera ovanligare. Men framför allt är det så, att människor i dag inte är beredda att ha en och en halv tjänst — det är ett minimum, om man arbetar heltid som lärare och därutöver skall upprätthålla en kantorstjänst. Problemen i skolan har enligt uppgift medfört att musiker i allt mindre utsträckning är benägna att tjänstgöra som lärare, om de kan slippa nämnda kombination och i stället helt försörja sig på sitt musikaliska kunnande på annat sätt. Svårigheterna att rekrytera musiklärare till framför allt högstadierna är mycket stora. Jag hörde häromdagen att i Östergötland 58 96 av högstadiets musiklärartjänster är besatta med icke kompetenta innehavare; Detta är naturligtvis till men för skolan. I fallet med landsbygdsförsamlingarna är det till men för hela bygden. Många små församlingar har berövats sin egen präst. Så länge skolan finns kvar är det en värdefull länk mellan skola, kyrka och församling att ha en skolkantor, som ofta får en betydande roll i de aktiviteter för vuxna och barn som ordnas inom församlingens eller bygemenskapens ram. Kyrkomusikerutredningen arbetar sedan ett par år med de här problemen, bl.a. med arbetstidsproblemen för skolkantorer och med frågan om hur kyrkomusikertjänst skall kunna samordnas med tjänst som t.ex. ämneslärare vid högstadiet — inte nödvändigtvis i musik. Anser utbildningsministern att det är rimligt att skolkantorstjänster i praktiken i dag på de flesta håll är uppdelade genom provisoriska lösningar? I min egen hemkommun Vetlanda är av 14 skolkantorstjänster endast 3 besatta med ordinarie kompetenta innehavare. Jag får väl begränsa mina frågor till det som rör just skolans område, eftersom det är statsrådet Göransson som svarar. Kan statsrådet tänka sig att man från skolans sida skulle kunna visa sitt intresse för de här problemen genom atti speciell ordning reglera arbetstiden för lärare på ett sådant sätt att den totala arbetsbördan inte framstår som omodern — i det fall det är detta som hindrar kompetenta sökande att ta en sådan här tjänst — eller att redan nu kombinera kantorstjänster medt.ex. lärartjänster vid högstadieskolorna, för att på det sättet få ökad kompetens på båda håll?
Herr talman! Musiklärartjänsterna vid våra skolor är svårrekryterade. Den redovisning som Anita Bråkenhielm ger gäller naturligtvis inte bara skolkantorstjänsterna. I mitt svar underströk jag att huvuddelen av tjänsterna är lärartjänsterna — de måste under alla omständigheter tillsättas, så att barnen får undervisning. Man kan alltså inte rimligen låta det förhållandet att musiklärartjänsterna är svårrekryterade innebära att man avstår från att rekrytera lärare för undervisningen i andra ämnen än musik. Den kyrkomusikaliska organisationen i stort är föremål för utredning, och därför har jag i mitt svar inte anvisat några särskilda åtgärder för att lösa den kyrkomusikaliska frågan i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag är inte bara intresserad av skolans problem utan även av de kyrkomusikaliska. Kyrkomusikerdelen är oftast ganska lätt att klara av — det är kombinationen som är svår att klara av. Att musiklärartjänster är svårrekryterade är visserligen sant, men det avhjälps i dag inte med den här modellen, eftersom skolkantorstjänster i dag kan kombineras endast med mellanstadieoch lågstadielärartjänster. Det är på högstadiet som man har de problemen. Här ser jag en möjlighet till en god kombination på bägge håll, om man skyndar på med att försöka utnyttja en kombination med ämneslärartjänster på högstadiet, där arbetstiden lättare än för mellanstadielärartjänster ute på landsbygden kan regleras med den kyrkomusikaliska delen. Jag vill återigen fråga om inte statsrådet kan tänka sig en sådan lösning som någonting att sträva efter, i stället för att man skall behöva ordna de här två olika tjänsterna på helt separata sätt. En kombination är ju — framför allt när det rör sig om ett litet arbetstidsunderlag, som ute på landsbygden — mycket mer ändamålsenlig.

Herr talman! Jag vill återigen hänvisa till den utredning som behandlar den kyrkomusikaliska organisationen. Jag ser knappast något skäl att vid sidan av den införa en lärartjänstordning som skulle kunna komplicera de kyrkomusikaliska organisationslösningarna.

Herr talman! Denna fråga öppnar, såvitt jag förstår, mycket obyråkratiska infallsvinklar. Jag vågar inte här i kammaren säga att det är rimligt att välja vilka lösningar som helst, därför att de kan vara trevliga på en viss plats. Jag tycker att frågan är så oerhört generell och öppnar så många utgångar att jag faktiskt inte vågar svara på den.
Herr talman! Jag beklagar detta. Kyrkomusikerförordningen är nämligen alldeles kolossalt byråkratisk och invecklad. Eftersom inte utredningen har aviserat någon lösning, eller något svar över huvud taget, förrän 1985, tror jag att problemen kan hinna bli ännu mycket större på många håll ute i Nr 126 landet. Litet större frihet för de lokala skolstyrelserna och litet mera makt Torsdagen den och myndighet för de människor som är nära problemen och lösningarna = 21 april 1983 skulle kunna vara trevligt. Kanske vore det bra med litet mindre av
Herr talman! Kan jag och regeringen medverka till att kor överlever, därför att gräset får växa lagom fort, skall jag gärna medverka. Jag känner mig bara förhindrad att göra något slags generellt uttalande om i vilka former korna skall förmås att äta det gräs som växer.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vinöbornas legitima krav på kommunikationer med fastlandet skall kunna tryggas. Beslut om turlistor för allmänna färjor fattas av länsstyrelserna. Först om länsstyrelsens beslut överklagas är det en fråga för regeringen. Jag är därför inte beredd att nu kommentera frågan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, men jag är inte helt nöjd med det. Före valet talades det mycket i den politiska debatten om byggande av broar till utsatta öar. På det sättet skulle kommunikationerna förbättras. I något sammanhang berördes också en broförbindelse med Vinön. Därför är det i dag mycket intressant att få veta kommunikationsministerns principiella syn. Jag vill som bakgrund säga något om Vinön. Vinön är Hjälmarens största ö. Sedan urminnes tider finns där en bofast befolkning. De nutida näringarna är jordbruk, trädgårdsnäring och fiske. Livet på Vinön förändrades i mycket hög grad på 1940-talet, när de första färjeförbindelserna inrättades. Färjan är allmän och ingår i trafiknätet. Nu på 1980-talet, alltså 40 år efter det att man fick regelbundna färjeturer, lever vinöborna under akuta hot om nedskärningar som, om de genomförs, innebär att många familjer får svårt att bo kvar på ön. Många pendlare är nämligen bosatta på Vinön, och den sista färjturen går så tidigt att det uppstår 17 orimliga svårigheter för berörda personer. Dessutom försvåras transporterna av färskvaruprodukter från ön. När det gäller jordgubbar, andra trädgårdsprodukter och framför allt den i hela Örebro län välkända Vinöpotatisen blir det en längre distributionstid. För fisket — man fiskar gös och gädda — finns fryshus på ön. Vet herr talmannen och kommunikationsministern att gäddorna som fångas på Vinön är en stor exportartikel, som sedan via Norrköping sänds vidare till Frankrike och presenteras som en stor läckerhet på Paris restauranger? Ön har tack vare färjan kunnat hållas levande. Unga familjer har flyttat in, och den en gång i tiden hotade skolan finns kvar. Det är riktigt att vägverket nu måste se över sin verksamhet, men man kan ställa frågan om det behöver gå ut över den yttersta länken i vägtrafiken i länet. Finns det inte sådant som kan ses över på central nivå? Ofta då det skall göras besparingar med vissa procent anses det enklast att titta på någon konkret punkt — gärna någon som är utsatt på det här sättet. Hur ser kommunikationsministern på frågan om bro eller vägbank till Vinön i dag?

Herr talman! Jag tycker naturligtvis också, Lars Ernestam, att det är rimligt att människor även på öar skall ha möjlighet att ha fina kommunikationer. Jag har samma uppfattning när det gäller gäddor som skall kunna exporteras till Frankrike. På dessa punkter har vi nog inte skilda uppfattningar. Vad jag svarade på var en fråga gällande vägverkets förslag till ändring av turlistan. Det är helt enkelt så att förslaget prövas av länsstyrelsen, och jag har ingen anledning att kommentera den prövningen förrän om och när den frågan kommer på regeringens bord. När det sedan gäller vägbanken kan jag säga att det f.n. pågår en revidering av flerårsplanen avseende vägar. Det är här fråga om en länsväg, och kommunen måste se till att förslaget till vägbank — som skulle ersätta färjeförbindelsen — kommer med i de planer som vägverket nu arbetar med och som kommer att fastställas av länsstyrelsen under detta år. Det är naturligtvis angeläget att en vägbank — om den kommer med i planerna — får en sådan prioritering att det är möjligt att ersätta färjan med den. Såvitt jag förstår är det fråga om en kostnad i storleksordningen 40 milj.kr. för att bygga den vägbank som Lars Ernestam talat om.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att man lokalt fastställer den lokala turlistan, men det jag frågade om var den principiella synen på turernas antal. Det är klart att det finns en praktisk sida, men förändringarna är så stora att de också måste ha en politisk betydelse — inte minst mot bakgrund av vad som har sagts tidigare, i valrörelsen. När det gäller kostnader för vägbanken vill jag framhålla, kommunikationsministern, att det finns kostnader även i samband med färjan i ett långt perspektiv. Också en färja måste förnyas, och det finns olika uträkningar som säger att det hela går ungefär på ett ut. Jag tycker också att det är litet egendomligt att kommunikationsministern säger att det är kommunernas sak att ta upp frågan om det skall vara en vägbank eller inte. Under valrörelsen gjordes ett stort politiskt utspel, som innebar att det skulle byggas broar och vägbankar till exempelvis olika öar. Går det inte att få en litet klarare precisering i den här frågan?

Herr talman! När det gäller turtätheten kan jag i dag inte uttala mig om rimligheten i det förslag som vägverket har framlagt, Lars Ernestam. Det här prövas nu regionalt av länet, som har, tycker jag, den bästa möjligheten att göra det. Skulle det vara så att någon av parterna inte är nöjd med resultatet föreställer jag mig att ärendet kommer till regeringen. Då har vi anledning att närmare studera den här frågan. Det är också riktigt att vi har sagt att man så långt möjligt skall ersätta färjor med broar. Men ordningen när det gäller upprättande av vägplan är sådan att detta sker i första hand inom länet — kommunerna lämnar förslag, vägverket upprättar planerna, länsvägnämnden tar ställning och förbereder ärendet för slutlig behandling i länsstyrelsen. Till vägverket har regeringen i sitt regleringsbrev sagt att man bör undersöka förutsättningarna att ersätta färjor med broar, men fortfarande är det så att det är länen själva som avgör i vilken ordning man vill ha sina vägar byggda.
Herr talman! Jag vill bara säga till kommunikationsministern att jag tycker att det är bra att vi fått föra en diskussion om den här förbindelsen. Jag vill slutligen uttrycka förhoppningen att kommunikationsministern, om den här frågan kommer på regeringens bord — vilket jag tror att den behöver göra — positivt skall beakta ortsbefolkningens legitima krav.

Herr talman! Anders Svärd har ställt följande frågor till mig. 1. Är kommunikationsministern beredd medverka till att industrispåret mellan Kumla och Kvarntorp bevaras så att förutsättningarna bevaras att förlänga detsamma till SAKAB:s anläggning enligt regeringens beslut? 2. Är kommunikationsministern också beredd att medverka till att kostnaderna för detta inte till någon del övervältras på Kumla kommun? Anders Svärd åberopar ett regeringsbeslut för några år sedan att placera SAKAB:s centrala behandlingsavdelning för miljöfarligt avfall i Norrtorp, nära Närkes Kvarntorp. Anders Svärd säger att det vid den lokaliseringsprövning som föregick regeringsbeslutet talades om vikten av att kunna transportera avfallet på järnväg, av säkerhetsskäl. Den befintliga järnvägen i området, som är privatägd, har blivit alltmer förlustbringande och är nedläggningshotad. Till svar vill jag meddela att överenskommelse träffats med järnvägsbolaget om att staten tar över driften av industrispåret på sträckan Kumla-Kvarntorp. SJ svarar fr.o.m. den 1 maj i år för trafikeringen. Detta har bekräftats i ett regeringsbeslut i förra veckan. Spårbundna transporter till och från Kvarntorp är därmed tryggade både för befintliga godskunder och SAKAB. Någon övervältring av kostnader på Kumla kommun är inte förutsatt i sammanhanget.

Herr talman! Låt mig först tacka statsrådet Boström för svaret på min fråga. Min tacksamhet blir givetvis extra underbyggd av det faktum att statsrådet givit så positiva besked till svar. : När det gäller SAKAB:s anläggning i Norrtorp i Kumla är det viktigt att de av ansvarskänsla präglade säkerhetsbestämmelser som jordbruksminister Anders Dahlgren tog initiativ till i anslutning till lokaliseringsbeslutet följs upp. Det är givetvis lika viktigt, vilken regering vi än råkar ha för tillfället. Den oro lokalbefolkningen känner inför SAKAB:s verksamhet kan endast mötas med att alla ansträngningar görs för att uppnå optimal säkerhet. Kumla-Yxhults järnväg spelar en viktig roll i detta sammanhang, eftersom transportfrågan är central när det gäller säkerheten. Därför är det bra att kommunikationsministern givit dessa klara besked, som innebär att järnvägen kommer att finnas kvar, och detta utan ekonomiska insatser från Kumla kommun. SAKAB:s anläggning är en riksanläggning, och kostnader sammanhängande med anläggningen och dess verksamhet skall givetvis inte betalas av en enskild kommun.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag anser att chefsförsörjningen och den pågående utbildningen av högre chefer inom den statliga sektorn är tillfredsställande och tillräcklig. Beträffande frågans första del om chefsförsörjningen inom statsförvaltningen vill jag svara att den är tillfredsställande i den meningen att det oftast inte föreligger några svårigheter att rekrytera befattningshavare, i varje fall de chefstjänster regeringen har att tillsätta. Redan i årets budgetproposition anmälde jag min avsikt att föreslå en utredning om styrelsefunktionen i statliga myndigheter. Jag har bl.a. under intryck av händelserna i domänverket föranstaltat om att direktiven till en sådan översyn också skall innefatta frågor som rör ledningen av de statliga förvaltningsmyndigheterna samt vilken ordning som bör tillämpas när verkschefer utses och åtgärder för att åstadkomma en önskvärd högre personalrörlighet i dessa befattningar. Härutöver vill jag hänvisa till de nya bestämmelser angående intresseannonsering av de högre chefstjänsterna som trädde i kraft den 1 januari 1983. Syftet härvidlag är att genom ett mera öppet rekryteringsförfarande bredda rekryteringsunderlaget till de högre chefstjänsterna. I fråga om utbildningen av statsförvaltningens högre chefer vill jag hänvisa till att detta spörsmål utreddes av en särskild kommitté 1979. Utredningens förslag om ett utbildningsprogram för ca 2 500 av statsförvaltningens högre chefer fullföljs nu efter att ha godtagits av riksdagen. I och med kursprogrammet hösten 1983 har huvuddelen av gruppen verkschefer och deras ställföreträdare samt drygt hälften av byråchefer och högre deltagit i utbildningen. Sedan detta program fullföljts är avsikten att inbjuda verkscheferna till återkommande aktualiseringskonferenser. Vidare vill jag nämna att en särskild utbildning för verkens personalchefer anordnas och att en utbildning för regeringskansliets högre chefer också har inletts. Av min redovisning framgår att betydande insatser görs i fråga om utbildningen av statsförvaltningens högre chefer. Det är mitt allmänna intryck att resultaten av utbildningen är tillfredsställande. En utvärdering av hela utbildningen är planerad att genomföras i anslutning till att kursprogrammet till sin huvuddel är genomfört. När resultatet härifrån föreligger, har jag bättre underlag för att mera konkret kunna besvara den ställda frågan.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Att jag ställde denna fråga har följande mycket enkla förklaring. Det var mycket lättare att vara chef förr. I den tidens ledarskapsklimat bestämde chefen ganska oinskränkt. I dagens mera demokratiska ledar skapsklimat är det svårare att vara chef. Om det är svårare att vara chef i ett demokratiskt ledarskapsklimat, blir det ännu svårare när den offentliga sektorn måste bantas. Chefen skall leda ett hårdhänt rationaliseringsarbete. Han skall komma med besparingsförslag. Han skall tåla kritik från alla möjliga håll. Han skall kunna befinna sig litet obekymrat i blåsväder. Går det bra för Sverige, är det lätt att vara statsråd och politiker. Går det bra för ett företag, är det lätt att vara VD. Går det bra för ett statligt verk, är det lätt att vara generaldirektör. ; Men nu lever vi i en besvärlig tid, och därför måste vi satsa på utbildning. Det gjorde den borgerliga regeringen. Min enkla fråga var bara: Hur prioriterar statsrådet detta? Av svaret att döma, som jag tycker är bra, förstår jag att statsrådet ser positivt på problemet. Jag skulle ytterligare kunna fråga: Skall jag också uppfatta det som att statsrådet är beredd att fortsätta att satsa på denna utbildning, som verkligen behövs? När det sedan gäller chefsförsörjningen är jag kanske inte riktigt lika nöjd. Visserligen säger statsrådet att det inte föreligger några svårigheter att rekrytera befattningshavare, i varje fall till de chefstjänster som regeringen har att tillsätta. Men med min fråga när det gäller chefsförsörjningen, ett uttryck som jag har fått från departementspromemorian ”Statliga chefsfrågor” — det kan också kallas för chefsutbildning eller chefsplanering — menar jag: Är det rätt chefer vi får? Tillsätter vi cheferna på rätt sätt? Hur är det under den chefsnivå som regeringen arbetar med? Går man årligen igenom chefsförsörjningen? Ser man till att det finns på lång sikt chefer som kan ta vid? Vi har ju sett exempel på att det finns problem i statsförvaltningen. Domänverket är ett sådant exempel. Det finns också exempel på att tjänstemän lämnar oss och går över till den enskilda sektorn. Det kan vara en lönefråga, men det kan också ha att göra med den typ av frågor som jag nyss har räknat upp. Jag skulle vilja ha detta litet mera belyst av statsrådet. I dag upplever jag att det inte görs särskilt mycket åt chefsförsörjningen inom den offentliga sektorn, och jag vill fråga statsrådet ytterligare: Vad kan statsrådet tänka sig att göra för att det skall komma i gång?

Herr talman! Först frågorna vad gäller utbildningen. Jag delar den uppfattning som här har framförts att det gäller att se till de nya förutsättningar som råder för chefsrollen framöver. I det utbildningsprogram som nu snart har genomförts med tvåveckorsutbildning för verkschefer, ställföreträdare och byråchefer har man just tagit upp frågeställningen om chefens delvis nya förutsättningar i det förändringsarbete som man kan se framför sig under 1980-talet. En alldeles konkret fråga, som vi där har tagit upp och som jag har haft med mig när jag har inlett vid de här kurserna, har varit att vi bör mera fokusera utbildning och intresse på hur myndigheten skall fullfölja sin uppgift gentemot allmänheten. Hitintills har mycket handlat om utbildning i förhållande till MBL och sådana saker, helt naturligt eftersom vi har haft en lagstiftning att gå igenom. Nu skall vi utvärdera vilken volym den utbildningen behöver ha, men frågeställningarna kvarstår och behandlingen av dem måste på ett eller annat sätt fortsätta. Den andra frågan, chefsförsörjningen, har också tagits upp i den här utbildningen. Vi har en arbetsgrupp inom civildepartementet som följer dessa frågor. Jag kan också nämna att ett par myndigheter, vägverket och AMS, bedriver en försöksverksamhet som vi följer med uppmärksamhet.
Herr talman! Då skall jag bara be att få tillägga några ord om chefsförsörjningen — för övrigt är jag nöjd. Det svar som jag nu fick måste jag tolka på det sättet att inom den offentliga sektorn, för vilken både jag och statsrådet har ansvar, ligger vi långt långt efter den enskilda sektorn. Enskilda företag som går bra — ja, även andra, om man där ser progressivt på de här sakerna — satsar oerhört mycket just på chefsförsörjningen i dag och i morgon. Det finns många exempel på företag som gör det på ett sätt som vi har anledning att studera. Av svaret får jag uppfattningen att inom den offentliga verksamheten sker ingenting sådant i dag, utom litet försöksverksamhet. Då måste väl ändå statsrådet medge att litet kraftfullare besked skulle kunna vara på sin plats, så att chefsförsörjningsfrågan väcks och tas upp runtom i hela statsförvaltningen.
Herr talman! Jag delar inte Alf Wennerfors uppfattning att vi på den statliga sidan skulle vara så väldigt efter den privata sidan när det gäller utbildning. Jag har inga siffror för att kunna direkt jämföra någon speciell statsförvaltning med något speciellt företag och se huruvida det skiljer mellan dem eller inte. Jag tycker dock att det finns en rätt god framförhållning vad gäller vår chefsförsörjning. Dessa frågor har verkligen satts i fokus för den chefsutbildning som jag, sedan jag tillträdde som civilminister, haft anledning följa. Det förs också överläggningar med GD-föreningen på den här punkten. Inget är så bra att det inte kan bli bättre, men det finns en hygglig ambition från vår sida att ha en offensiv prägel på dessa frågor.
Herr talman! Jag är glad över att statsrådet säger att vi har en hygglig ambition. Det kan lova gott, men jag vill ändå anmäla litet skepsis. Vi kommer kanske inte längre i dag beträffande denna fråga, men jag kommer att följa den med intresse, och med tillfredsställelse notera de initiativ som så småningom kommer att tas, efter vad jag förstår av svaret.

Herr talman! Vi som sysslat med familjepolitik i riksdagen går f. n. i väntans tider. Vi väntar på att regeringen skall bli klar med sina överväganden och sina förslag både när det gäller det ekonomiska stödet till barnfamiljerna och när det gäller statsbidragssystemet och utbyggnadsplaner för barnomsorgen. Det är en påfrestande väntan — inte i första hand för oss politiker, utan för barnfamiljerna. Barnfamiljerna hör nämligen till den grupp som är hårt klämd i tider av sjunkande reallöner, stigande priser, höga räntor och krav på besparingar på olika håll. I tider som dessa så testas de värderingar och de ambitioner man har. Det avslöjas tydligt vilken fördelningspolitik man vill lägga till grund och vilka idéer man i övrigt bygger sin politik på. I folkpartiet vill vi omfördela till barnfamiljernas förmån. Vi är beredda att ta beslut, som andra grupper kan ogilla, för att hjälpa barnfamiljerna. Vår idé är vidare att familjepolitiken skall bygga på tanken om valfrihet och att det är föräldrarna som själva skall avgöra vilken tillsynsform barnen mår bäst av. Vår uppgift som politiker bör mot den bakgrunden vara att söka göra denna valfrihet reell. Den socialdemokratiska politiken på detta område kännetecknas enligt min mening f. n. av villrådighet. De regeringar som folkpartiet medverkat i har framlagt ett antal förslag och riksdagen har fattat ett antal beslut som socialdemokraterna har gått emot eller tyckt vara otillräckliga. Socialdemokraterna kritiserade höjningen av bostadsbidragen förra budgetåret men konstaterar i årets budgetproposition att den höjningen ändå var tillräckligt kraftig för att man i år inte skall behöva gå vidare. Ni gick emot flerbarnstillägget, men har bytt fot och vill nu behålla det. Socialdemokraterna gick emot rätten för småbarnsföräldrar att förkorta sin arbetsdag, men har ännu inte lagt fram förslag om att riva upp det beslutet. Jag hoppas att det betyder att man också på den punkten har bytt åsikt. Ni ogillade utvidgningen av föräldraförsäkringen på det sätt som skedde men har inte ändrat det. Däremot ändrades systemet för statsbidrag till barnomsorgen. Jag skall återkomma till det. Enligt min mening var det ett ovist beslut. Jag tror att denna villrådighet, detta nejsägande och denna anpassning i efterhand beror på att socialdemokraterna inte har hunnit — eller inte har velat — utforma en fördelningspolitik som är anpassad till besparingstider. Istället för att acceptera att besparingar på andra punkter genomförs så att man får utrymme för nödvändiga förbättringar för barnfamiljerna, så har man tillämpat metoden att säga nej till alla förändringar. Man försökte hålla för troligt att det gick att spara utan att någon märkte det. Följden blev, efter regeringsskiftet, att underskottet i statens budget växte och att en rad skatter höjdes. En av effekterna av denna politik är att barnfamiljerna drabbas. Visserligen genomfördes höjningar av barnbidragen för att kompensera de skattehöjningar som samtidigt genomdrevs, men effekten av detta var plus minus noll. Någon förändring, någon omfördelning till barnfamiljernas förmån, har inte skett. När ekonomin är ansträngd är det som sagt extra viktigt att pengarna hamnar på rätt ställe. Ett sätt att omfördela är att minska livsmedelssubventionerna och i stället höja barnbidragen. Det visas i utredning efter utredning att livsmedelssubventionerna inte är ett effektivt instrument om man vill stödja barnfamiljerna. De miljarderna går till rik som fattig. Det är därför god hushållning med skattebetalarnas pengar att dra ner livsmedelssubventionerna och att höja barnbidragen. Man kan mer än kompensera barnfamiljerna och ändå både spara och få en mer rättvis politik. Folkpartiet har därför föreslagit just detta. Jag har förstått att det finns sympati för omfördelning i den riktningen också inom socialdemokratin. Men så sent som för några månader sedan gick man ju i den andra riktningen som en följd av den studiecirkel som man bedrev tillsammans med vpk. Det har fått till följd att underskottet ökar ytterligare och att behovet av skattehöjningar också stärks. Man traskar vidare i det här ekorrhjulet, som bara länder barnfamiljerna till nackdel. Nu har vi i dessa dagar fått ta del av ett förslag, som har som övergripande målsättning att få ner inflationen. Det är en vällovlig ambition från regeringens sida, och vi skall alla hjälpas åt för att se till att den lyckas. Men hittills stannar det vid förhoppningar. De krafttag som behövs mot utgiftsexplosionen lyser med sin frånvaro. Framför allt gäller detta nästa år. År 1983 kommer sannolikt att uppvisa prisstegringar som överträffar fjolårets. Det urholkar barnbidragen.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 Socialdemokraterna har som sagt rivit upp reformen om nytt statsbidrag till barnomsorgen. Det var ett onödigt beslut. De förändringar som man ville ha hade man mycket väl kunnat arbeta på samtidigt som det nya statsbidragssystemet hade fått gälla. Det gamla statsbidragssystemet, som nu är återinfört, ger inte den stimulans till valfrihet för alternativa omsorgsformer som borde vara rimlig, det stimulerar inte till kostnadspressande åtgärder, och det är ytterligt krångligt. Det finns alltså goda skäl att reformera det, och jag hoppas att regeringspartiet är så klokt att man tar sin utgångspunkt därvidlag i det förslag som man har varit med om att riva upp och att prestigen inte lägger hinder i vägen för att komma fram till samma slutsats. Det skulle vara bra för hela riksdagen, och särskilt för socialutskottet, att få reda på om förslag kommer till hösten. Jag hoppas att Anita Persson senare kan bekräfta att det är precis vad som kommer att ske. Också översynen av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna pågår ju i kanslihuset, och därför har synpunkter framförts från de olika partierna i utskottet om i vilken riktning denna översyn bör gå. Som jag redan har framhållit är det för folkpartiets räkning viktigt att det är just valfriheten som kännetecknar stödet till barnfamiljerna.

Det finns också skäl att ta hänsyn till de familjer som bor i glesbygd, där daghem aldrig blir ett realistiskt alternativ. Ett vårdnadsbidrag löser också den orättvisan, eller mildrar den åtminstone. Jag hoppas att socialdemokraterna också på den här punkten har mod att ompröva gamla ställningstaganden och kommer fram till att ett särskilt konsumtionsstöd som ökar valfriheten för småbarnsföräldrarna behövs. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 11, där dessa riktlinjer läggs fram. Så skulle jag vilja säga några ord om det kanske litet udda förslaget att återinföra bosättningslånet, i alla fall när vi talar om familjepolitiken. Detta har avskaffats sedan en tid tillbaka. Socialdemokraterna yrkar nu att det skall återinföras, men jag noterar att man inte har några argument för detta. Det är oklart vilket behov som föreligger. Man vill inte heller binda sig för vilka regler och förutsättningar som skall gälla. Det är, kort sagt, ifrågasatt om staten bör hålla bank på den här punkten. Om inget subventionsinslag finns i denna långivning, finns det ingen som helst anledning för staten att syssla med de frågorna. Något förslag om att det skall ingå ett subventionselement finns inte i majoritetens hemställan. Jag yrkar därför bifall till reservation 6 Allra sist några ord om adoptioner. Det statsbidrag som utgår till organisationerna på detta område är snålt tilltaget. Det innebär att det urholkas i förhållande till tidigare års värde, och det är viktigt att realvärdet här återställs. Enligt min mening är det önskvärt att kostnaderna för att genomföra en internationell adoption hålls nere, så att inte sådana adoptioner bara förbehålls ett litet fåtal. De auktoriserade adoptionsorganisationerna måste därför få ett statsbidrag som behåller sitt realvärde — annars händer just detta. Det är litet snålt både av regeringen och av majoriteten i utskottet att inte vilja anslå det fåtal tusen kronor som behövs för att upprätthålla dessa organisationers möjligheter på denna punkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som bär mitt namn och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det avsnitt av familjepolitiken som behandlas i socialutskottets betänkande är ett område som får allt större betydelse i den allmänpolitiska debatten. Det är både intressant och värdefullt. Situationen för familjerna har förändrats under 1900-talet. Denna har påverkats av samhällsutvecklingen i stort, genom urbanisering, boende, arbetsförhållanden, de ungas självständighet m.m. I debatten har detta kunnat tas som intäkt för att familjen som sådan inte har samma betydelse och värde som den gamla flergenerationsfamiljen hade. Under årens lopp har det uppstått diskussioner om familjefunktionen, och kritiska röster har höjts mot familjen som sådan. Familjefunktionens värde har i många fall rent av klart ifrågasatts. Detta har varit olyckligt, därför att även om förhållandena i samhället förändrats, har därmed inte behovet av familjen som sådan minskat. Enligt moderat uppfattning är familjen grunden i samhället, och om man undervärderar grunden underminerar man hela samhällsbyggnaden. Vi behöver rent av en renässans av familjeauktoriteten i dess goda bemärkelse, innebärande att det inte är politikerna som skall vara auktoriteter gentemot familjerna, utan tvärtom politiken som skall formas utifrån de behov som en väl fungerande familjefunktion kräver. Herr talman! Jag har tidigare sagt — och jag säger det återigen — att kollektivismen i grunden är ett hot mot familjen. Det starka samhället har oftast skjutits fram som ett dolt alternativ till familjefunktionen. Och många politiska beslut har kommit att negativt påverka familjernas valfrihet och suveränitet. Detta är olyckligt, eftersom samhället inte kan ersätta familjen eller ge den kärlek, värme och omtanke som de nära kan ge. Barnens situation är allt oftare föremål för debatt. Man läser i tidningarna att barnen far illa i många sammanhang. Jag har tidigare här i kammaren hänvisat till den s.k. BAMI-rapporten, som gör jämförelser mellan barnens känsla av värde i olika länder, och enligt vilken svenska barn inte kände sig uppskattade. Man skall inte dra för långtgående slutsatser av liknande redovisningar, men mönstret i helhetsbilden är oroande. I vårt land med dess höga välfärd — som vi skall vara tacksamma för — upplever många barn sig vara inte älskade eller omtyckta, medan barn i vad vi kallar fattiga länder upplever kärlekens rikedom i större utsträckning än våra barn. Samtidigt som vi konstaterar detta förs det en annan debatt, nämligen om den svenska nativiteten. Varför föds det så få barn i vårt land? Detta har av många kommit att framstå som en välfärdskris, på längre sikt. Och vi skall inte förringa de faror som ligger i detta rent trygghetsmässigt för framtiden, men hur löser vi problemen? Vad är orsakerna? Man har anledning ställa frågan: Finns det ett samband mellan många barns situation när det gäller brist på trygghet och det förhållandet att det föds färre barn? Många vuxna kanske känner osäkerhet och rädsla för framtiden — osäkerhet i fostrarrollen, i försörjarrollen och när det gäller möjligheten att ge tre barn i stället för två något av den normalstandard som grannfamiljerna lever i och som just för barnens skull måste te sig normal. Barnen är vår framtid, och det gäller därför att slå vakt om framtiden. Från moderata samlingspartiets sida är vi av den uppfattningen att man måste utgå från en helhetssyn när det gäller bedömningen av familjernas situation. Men då måste denna helhetssyn omfatta de viktiga faktorer som påverkar familjeförhållandena. Och i denna helhetssyn måste också ligga ett myndigförklarande av familjen på familjernas villkor och inte på kollektivets politiska villkor. En värdemätare på den vikt man från olika partiers sida lägger vid familjen är just beredvilligheten att ge den enskilda familjen ökad valfrihet. Den som man litar på, den som man sätter värde på, den är man som regel beredd att ge ett ökat förtroende och ansvar på skilda områden. Detta gäller inte minst synen på familjefunktionen i samhället. Är det så att man anser att barnfamiljerna skall få behålla allt mindre av sina tillgångar efter skatt, för att politikerna sedan skall styra genom subventioner och därmed skall kunna uppträda som generösa utifrån en social ambition, så är detta ingenting annat än en misstro mot familjen och en nedvärdering av dess betydelse. Är det så att politikerna säger att den kommunala barnomsorgen är bäst för barnen och att alla barn egentligen skulle in på institutioner, då är detta ett nedvärderande av familjens betydelse och förmåga att själv ta ansvar när det gäller barnens fostran. Här ligger, herr talman, ett klart samband mellan vilken vikt man lägger vid familjen och vid de politiska åtgärderna. Sårbarheten ökar för barnfamiljerna, och detta är något som även socialdemokraterna erkänner. Den politik som socialdemokraterna har fört och för löser inte de fundamentala problemen på detta område. Snarare är det ju så att de vallöften och de förespeglingar man gjorde i realiteten genom de samlade politiska åtgärderna har förbytts i ett slag och hårt drabbar just barnfamiljerna. Det är bra att detta i viss mån kompenserats genom flerbarnstillägget, och jag vill än en gång understryka värdet av att regeringen —- trots att den, vad man kan förstå, har gjort detta inom ramen för stora inre motsättningar — ändå ställer upp på detta gamla moderatkrav. Men för att på sikt komma till rätta med de grundläggande problemen krävs det andra åtgärder. Vi har i dagarna fått oss förelagd en kompletteringsproposition, där regeringen föreslår en höjning av energiskatten. I dagens nummer av Svenska Dagbladet framgår det hur detta kommer att drabba en normalfamilj. Det kommer att innebära att en normalfamilj som bor i villa får ytterligare mellan 1 100 och 1 200 kr. i ökade kostnader, beroende på detta enda skattehöjningsförslag som den socialdemokratiska regeringen lägger fram. Socialdemokraterna använder skiftnyckelsprincipen när det gäller att dra åt skatteskruven alltmer. Och detta, herr talman, drabbar barnfamiljerna i mycket stor utsträckning. Nog ter det sig som en märklig tanke, att när vi här diskuterar att höja flerbarnstillägget för att förbättra barnfamiljernas situation lägger regeringen samtidigt fram en proposition om höjda energiskatter som tar tillbaka en stor del av de förslag vi diskuterar i dag. Det är ju inte underligt om barnfamiljerna i ett sådant läge ställer sig frågan vad man diskuterar i Sveriges riksdag. Moderata samlingspartiet har år efter år arbetat för en rättvisare familjepolitik, där familjen ges bättre möjligheter att själv bestämma hur den skall ordna sin tillvaro under de viktiga år när barnen är små. Det är väl känt att föräldrar som är harmoniska och trivs med tillvaron har de bästa förutsättningarna att ge barnen den känslomässiga trygghet de behöver. Rimligtvis vet familjen bäst hur man skall fördela och kombinera arbete och ansvar i hemmet, i förvärvslivet och i samhällslivet. Olika perioder i barns och föräldrars liv medför dessutom olika behov och önskemål. Familjepolitiken måste därför föras i termer av rättvisa, valfrihet och äkta solidaritet — inte utifrån en ogenomtänkt jämlikhetsfilosofi, som ofta gjort det särskilt svårt för dem som bäst skulle behöva det allmännas stöd. Statsmakterna kan göra mycket för en sådan rättvis trygghetsoch valfrihetsskapande familjepolitik. Det kan dock aldrig ske genom att ensidigt gynna vissa alternativ, samtidigt som andra missgynnas. Valfrihet måste skapas när det gäller arbetsfördelningen, och här måste även hemarbetet finnas med i bilden. I många familjer väljer båda föräldrarna att arbeta på heltid, medan man i andra familjer har alternativa önskemål. Någon av makarna kan vilja arbeta på deltid, kanske enbart en kort deltid, eller också stanna hemma och ta hand om barnen när de är små. Då måste man också få rätt att göra detta. Jag skulle vilja fråga: Vad har egentligen socialdemokraterna emot hemarbetet och en ökad valfrihet för familjerna på detta område? Jag ställer frågan därför att om man är positiv till denna valfrihet, så måste ju också politiken utformas så att valfriheten blir reell. Lika litet som man kan uppnå andra målsättningar endast genom att tala om målen kan man uppnå denna valfrihet för familjerna enbart genom att tala om den. Man måste också vara beredd att besluta i rätt riktning. Inom ramen för en nödvändig helhetssyn på familjepolitiken finns några konkreta punkter som jag vill peka på. Den första och viktigaste punkten gäller skatt efter bärkraft, dvs. en reformering av familjebeskattningen. Varför säger socialdemokraterna nej tillen sådan? Jag vill ta upp beskattningen i en social debatt och lägga sociala aspekter på den. Jag anser att vi ur familjesynpunkt har ett asocialt skattesystem, och då är detta en social fråga. Den andra punkten gäller valfrihet i barnomsorgen. Detta skall Ann-Cathrine Haglund belysa ytterligare senare i dag. Den fjärde punkten slutligen gäller trygghetsgaranti. I samband med diskussionen om en helhetssyn på familjepolitiken måste jag fråga socialdemokraternas talesman i utskottet: Hur kommer det sig att man på s. 9 i utskottsbetänkandet pekar på att en särskild arbetsgrupp skall granska de olika åtgärderna? Inom ramen för en helhetssyn är det viktiga inte att granska åtgärderna, utan att se till att man får fungerande åtgärder. På samma sida säger utskottsmajoriteten att arbetsgruppen inte skall vara bunden av uttalanden från riksdagens sida. Jag måste fråga: Är ställningstaganden av en arbetsgrupp inom departementet mera viktiga än riksdagens direktiv när det gäller familjepolitiken? Vi kan läsa vidare på s. 10, där det står att man inte anser att riksdagen skall uttala sig om den principiella inriktningen av familjepolitiken. Jag trodde att det var precis detta som riksdagen skulle göra — alltså uttala sig när det gäller principerna för familjepolitiken. Jag måste fråga majoriteten i utskottet: Vad är anledningen till denna nedvärdering av riksdagens beslut? I dag styr skatten hushållen. Syftet med den individuella beskattningen, när den infördes för drygt tio år sedan, var bl.a. att underlätta kvinnors förvärvsarbete. Under särbeskattningens första år spelade det inte så stor roll om en genomsnittlig industriarbetarlön fördelades lika mellan makarna eller om endast en av dem tjänade in den. Den statliga skatten var nämligen proportionell. I dag är situationen en helt annan, därför att den statliga skatteskalan blivit alltmer progressiv — dvs. skatten tas ut efter en högre procentsats allteftersom inkomsten ökar — redan i mycket låga inkomstlägen. Detta har lett till att skatten på en vanlig industriarbetarlön ökar med nära en tredjedel, eller ca 7 000 kr., om endast en av föräldrarna tjänar in lönen jämfört med om de tjänar in hälften var. Vid beskattningen tas i stort endast hänsyn till hur många som tjänar in inkomsten, inte till hur många som skall leva på den. Genom att ingen hänsyn tas till ekonomisk bärkraft drabbas hushållen ojämförligt hårdast under de år försörjningsbördan är som störst. Skattesystemet är gynnsammast för de hushåll där man och kvinna tjänar precis lika mycket var. Ju ojämnare familjeinkomsten är fördelad, desto hårdare slår skatten. Eftersom skatten inte baseras på bärkraften har vi fått en omfattande ”rundgång”. Barnfamiljerna har tvingats in i ett beroende av behovsprövade bidrag på olika områden. Genom behovsprövade bidrag kan man emellertid inte rätta till missförhållandena. Familjebeskattningen har således lett till en föga rättvis fördelning av skattebördan. Skattefrågan har inte behandlats av socialutskottet, men jag har ändå velat peka på detta. Vi kommer inte till rätta med problemen inom familjepolitiken i stort om vi inte diskuterar frågorna även ur social synpunkt. Vi menar också att existensminimireglerna måste ses över. Reglerna bör ändras så att de även kan tillämpas vid boende i eget hem av normal kvalitet och om en förälder själv vårdar sina barn. Avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader upp till en viss nivå måste också utredas. För att underlätta situationen för småbarnsfamiljerna menar vi att en vårdnadsersättning skall införas. I avvaktan på en skattereform vad gäller familjebeskattningen skall den vara skattefri och träda i kraft den 1 januari 1984. Beloppet föreslås vara 6 000 kr. per år och barn och gälla fram till dess att barnet är tre år. Den skall finansieras genom omfördelning av det familjepolitiska stödet. För att ytterligare förbättra valfriheten för de sämst ställda familjerna föreslår vi också en trygghetsgaranti. Regeringen bör få i uppdrag att återkomma med förslag om vårdnadsersättning och trygghetsgaranti i enlighet med vad som framgår av den moderata partimotionen och reservationen. Herr talman! Till sist: Genom de förslag som presenterats från moderata samlingspartiets sida skulle en omfattande förbättring komma till stånd vad gäller familjepolitiken — inte minst för de svagaste familjerna. Vi har lagt fram förslagen utifrån den ideologiska grunden att vi som politiker måste ta hänsyn till de enskilda människorna och deras önskemål om valfrihet. I denna syn ligger helt naturligt en uppvärdering av familjen. Vi kan inte bara tala om detta, vi måste också vara beredda att fatta beslut, beslut som innebär att vi främst återupprättar familjens ställning i samhället. Utifrån detta ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen Beträffande reservation nr5 i utskottsbetänkandet gäller den ”under förutsättning av bifall till reservation 1 i lagutskottets betänkande LU 1982/83:24” , som behandlades i går. I och med att reservationen föll i den behandlingen, kan vi inte ta upp ett yrkande här i dag. När det gäller reservation nr 6 vill jag med hänvisning till vad utskottets ordförande har anfört yrka bifall även till den.

Herr talman! Är barnen välfärdssamhällets förlorare? Det är en fråga som i olika sammanhang ställts i debatten under den senaste tiden. Svaret på den frågan beror naturligtvis på vad vi lägger in i välfärdsbegreppet. Begränsar vi välfärdsbegreppet till enbart den materiella välfärden, som tyvärr så ofta sker, blir svaret nej. Men välfärdsbegreppet har en djupare dimension än enbart det rent materiella. Välfärdsbegreppet har också bl.a. en viktig emotionell del. Tar vi även in den delen, vilket vi enligt vår uppfattning måste göra, är en stor grupp av barnen välfärdssamhällets förlorare. Alltför många rapporter från läkare, skolkuratorer m.fl. ger besked om detta. Många barn har psykiska störningar, känner sig ensamma, ger uttryck för att ingen tycker om dem eller bryr sig om dem. Det är många barn som inte mår bra. Detta är problem som måste beaktas och bearbetas, vilket enligt vårt sätt att se utgör en viktig del i det framtida familjepolitiska arbetet. Det går inte att avfärda den här frågan med en axelryckning. Dessa barn och ungdomar är i en riskzon. De söker lätt sin tillflykt till drogernas värld, och i kampen mot drogmissbruket är familjepolitiken en mycket viktig del. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Det är alla vuxnas ansvar att barn och ungdomar får växa upp under goda villkor. Därför är barnens villkor och förhållanden en stor och viktig samhällsfråga. De samhällsåtgärder som vi fattar beslut om såväl i riksdagen som på kommunal nivå måste därför inrymma också barnens perspektiv. Beslut om åtgärder som påverkar samhällets utformning och människors villkor måste alltid ta hänsyn till barnen och deras behov. Det gäller inte minst bostadsplaneringen och den yttre miljön. Gemenskapen över generationsgränserna är svår att uppnå i ett samhälle som är starkt sektoriserat och centraliserat. De här väsentliga frågorna har man sannerligen inte alltid tagit hänsyn till. Hemmet och familjen är av central betydelse för barn och vuxna, men också för samhället i stort. I första hand är det föräldrarna som har ansvar för sina barn och deras uppväxt, fostran och utveckling till harmoniska människor. Barnens samvaro med sina föräldrar för att bygga upp fasta och godare relationer är en grundläggande fråga för barnen i deras utveckling. Föräldrarna måste då få stöd från samhället genom en familjepolitik som sätter barnens rättigheter i förgrunden i form av en trygg barnomsorg, ett rättvist ekonomiskt stöd, en bra skola och en meningsfull fritid. När det gäller det ekonomiska stödet är barnbidraget och måste alltjämt förbli stommen i familjestödet. Det är ett konsumtionsstöd för att så långt det är möjligt utjämna kostnaderna mellan barnfamiljer och familjer utan barn. Flerbarnsstödet, som vi genomförde mot socialdemokraternas motstånd men som socialdemokraterna nu accepterat — det hälsar vi med tillfredsställelse —, skall medverka till en ytterligare utjämning mellan flerbarnsfamiljer och övriga. Vårdnadsersättningen skall utgöra en ersättning för det arbete som föräldrar med små barn utför i hemmet. Valfriheten är en av hörnstenarna i vår familjepolitik. Valet av omsorg av barnen måste göras av familjen själv. Men enligt vår uppfattning råder valfrihet först när barnfamiljerna får ekonomisk ersättning för sin insats att vårda egna barn i hemmet — alltså en vårdnadsersättning — och när den kommunala barnomsorgen eller andra former av barnomsorg täcker efterfrågan. Samhällets familjepolitiska uppgift är att skapa förutsättningar för barn och föräldrar att tillsammans och utifrån egna förutsättningar forma tillvaron så att den bäst passar den egna familjen. Ingen känner bättre familjens önskemål och förutsättningar än familjemedlemmarna själva. Därför är det familjen som måste göra valet av omsorgsform för barnen. Och när vi talar om barnomsorg menar vi all omsorg av barn — oavsett om den sker i hemmet, i familjedaghem, i daghem, i föräldrakooperativ eller i andra, mera okonventionella omsorgsformer, som vi behöver pröva. Centern har under en lång följd av år arbetat för en vårdnadsersättning. På grund av det motstånd vi mött från andra partier här i riksdagen har vi inte kommit så långt tyvärr. Men principen har vi lagt fast, och vi arbetar för att bygga vidare. Vårt förslag om utbyggnad av vårdnadsersättningen bereddes i socialförsäkringsutskottet och behandlades här i kammaren för ett par veckor sedan. Vårdnadsersättningen skall enligt vår uppfattning utgöra ersättning för utfört arbete. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna inte vill erkänna och värdesätta det arbete som föräldrar gör i hemmet med vård av egna barn som en samhällsnyttig insats. Av en moderat reservation att döma lämnar också moderaterna principen att vårdnadsersättning skall utgöra ersättning för utfört vårdarbete. Socialministern har aviserat att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas. Denna skall göra en samlad bearbetning av det utredningsmaterial som finns tillgängligt från olika utredningar. I reservation 3 från centern, vilken är fogad vid betänkandet, har vi sagt att arbetsgruppen måste göra en samlad översyn av de familjepolitiska stödformerna utifrån en helhetssyn på barnfamiljernas situation, att den måste göra en förutsättningslös prövning av vilka stödformer som är bäst ägnade att tillgodose behoven. Det gäller exempelvis bostadsbidragskommitténs och föräldraförsäkringsutredningens förslag. Det är också nödvändigt att skatteproblematiken vägs in och att skattesystemet får ett ökat inslag av bärkraftsprincipen. Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna skall ha en sådan utformning att en utjämning blir möjlig mellan hushåll med barn och hushåll utan barn. Det torde inte råda någon oenighet om att barnfamiljernas situation är svår, inte minst i en tid med sjunkande reallöner och stigande priser. Det gäller särskilt familjer med låga inkomster och flera barn samt inte minst de familjer där endast en av föräldrarna har förvärvsinkomst. Arbetet med att göra familjestödet mera rättvist och effektivt måste därför prioriteras mycket högt. Det förvånar således att socialdemokraterna inte vill sluta upp bakom ett förslag, som innebär att det familjepolitiska arbetet prövas i hela sin vidd. Biträdande statsminister Ingvar Carlsson sände inför påsken ut ett frihetsbudskap till svenska folket. Det lät vackert. Men frågan är bara: Hur mycket av substans finns det i budskapet? Ingvar Carlsson är inte här i dag. Men jag har tidigare i dag sett socialminister Sten Andersson. Kanske kommer han in i kammaren så småningom. I så fall vill jag rikta några frågor till socialministern med anledning av Ingvar Carlssons uttalande: 1. Innebär Ingvar Carlssons frihetsparoll att han och socialdemokraterna är beredda att tillerkänna kommunerna frihet att pröva nya, mindre traditionella former för barnomsorgen, med likartat stöd, för att barnomsorgen skall kunna anpassas efter kommunernas behov, förutsättningar och struktur? 2. Innebär den Carlssonska frihetsparollen reell frihet för småbarnsföräldrarna att själva välja barnomsorgsform? Erkänns och värderas därmed arbetet med små barn i hemmet som en samhällsnyttig insats? 3. Innebär frihetsparollen att socialdemokraterna nu är beredda att överge sitt hårdnackade motstånd mot en utbyggnad av vårdnadsersättningen? Det skulle vara intressant att få till stånd en diskussion i detta sammanhang. Talar man från socialdemokraternas sida om ökad frihet för den enskilde, måste man väl också vara beredd att ge barnfamiljerna frihet att själva välja barnomsorgsform. När det gäller reservation 2 från moderaterna vill jag ställa en fråga till Göte Jonsson. I reservationen står det följande: ”För att situationen för småbarnsfamiljerna skall kunna underlättas bör en i avvaktan på en reformerad familjebeskattning obeskattad vårdnadsersättning införas redan den 1 januari 1984.” Vad menas med detta? Innebär det att vårdnadsersättningen endast skall ses som en parentes i väntan på en reviderad och förbättrad familjebeskattning? Kanske kan vi få den saken klarlagd här. När det gäller det fortsatta familjepolitiska arbetet har jag tidigare sagt att det är nödvändigt att hänsyn tas till skattefrågan och att denna får en bredare inriktning, efter bärkraftsprincipen. Men jag tycker nog att moderaterna i mycket hög grad koncentrerar det familjepolitiska arbetet på skattefrågan. Det är en viktig del, men det finns många andra viktiga bitar. Vi hade en gång, fram till mitten av 1940-talet, avdrag på skatten för barnkostnader för dem som hade barn. Det lät väldigt bra. Men det var en mycket stor del av barnfamiljerna — kanske i första hand flerbarnsfamiljerna — som inte hade några inkomster så att de kunde få avdrag på skatten. Detta system vill vi inte ha tillbaka, utan det gäller att skapa en utjämning och ökad rättvisa. Rosa Östh kommer i sitt anförande senare att beröra reservation 9. Reservation 16 är en reservation från centerpartisterna i utskottet. Den gäller barnmiljörådet. Vi har tidigare i regeringsställning uppdragit åt SCB att göra undersökningar om orsakerna till det minskande födelsetalet. Det är ju en fråga som diskuteras, och det finns anledning att utreda orsakerna. Viser den frågan som mycket viktig, och vi anser att det vore en uppgift för barnmiljörådet att just göra en sådan undersökning och komma med förslag. Barnmiljörådet har ju uppgifter som ligger nära detta. Jag ber därför att få yrka bifall till denna reservation. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 3, 6, 9 och 16 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill ge ett klart svar på Rune Gustavssons fråga. Rune Gustavsson säger att vi moderater lägger mycket stor vikt vid skatten och gör den till en stor fråga. Orsaken till det är mycket enkel. Detta beror på att skattesystemet är ett stort problem för barnfamiljerna, framför allt för barnfamiljer med många barn. Då är det också naturligt för oss moderater att göra skatten till en stor fråga. Beträffande vårdnadsersättningen har vi — just beroende på det krångliga skattesystemet, med de marginaleffekter som ligger inbyggda — sagt att vi nu inte kan bygga in ytterligare marginaleffekter genom att göra en vårdnadsersättning skattepliktig. För att undvika marginaleffekter i kombination med bostadsbidrag och andra bidrag är det bättre att, i avvaktan på en vettig skatteutredning och ett vettigt familjeskatteförslag, göra vårdnadsersättningen skattefri. Annars hamnar vi återigen i obalans och orättvisor, beroende på att vi för in ytterligare ett moment i den progressiva cirkusen — och det vill vi inte ha. Detta innebär inte att vi säger nej till en vårdnadsersättning i framtiden. När vi fått ett vettigt skattesystem måste vi också utforma vårdnadsersättningen efter det systemet. Men nu är skattesystemet orsak till mycket av problemen, och då måste vi också rätta till skattesystemet. Vi har sagt att vi skall ha avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader med en alternativ barnomsorg upp till en viss nivå. Detta skall också sättas in i det stora valfrihetssammanhanget, som jag tycker att också Rune Gustavsson talade för. På den punkten är vi överens. Sedan måste jag fråga Rune Gustavsson en sak när det gäller skatten. Ni har— jag måste säga tyvärr — i reservationen litet grand ”tassat” när det gäller skattefrågan. Ni säger att det är ett problem, men ni ställer inte något krav på regeringen att den skall lösa problemet. Därför är jag litet besviken på centern. Säger ni att det är ett problem måste man fråga sig, varför ni inte är beredda att också säga att regeringen bör lösa problemet.

Herr talman! Vi har inte, Göte Jonsson, förringat skattefrågan. I mitt anförande underströk jag ju också dennas betydelse. I vår reservation har vi också skrivit bl.a. följande: ”Likaså är det nödvändigt att skatteproblematiken därvid vägs in och att skattesystemet får ett ökat inslag av bärkraftsprincipen.” Vi väger alltså in denna sak i hela det stora familjepolitiska sammanhanget. Jag sade tidigare till Göte Jonsson att man av moderaternas reservation får uppfattningen att moderaterna i stort sett vill göra familjepolitiken till en skattefråga. Det finns emellertid många andra viktiga delar härvidlag. Sedan till vårdnadsersättningen, Göte Jonsson. Vad är det som har hänt sedan 1980? År 1980 var moderaterna, efter motstånd, med påatt fatta beslut om en skattepliktig vårdnadsersättning, avseende 3 månader, precis på samma sätt som beträffande garantibeloppet i föräldraförsäkringen. När vi säger att vårdnadsersättningen är en ersättning för vårdnadsarbete i hemmet, innebär det att vi betraktar arbetet i hemmet som ett samhällsnyttigt arbete. Den principen går nu moderaterna ifrån. Sedan har vi ju den principen, Göte Jonsson, att ersättning för utfört arbete — oavsett var arbetet bedrivs — är skattepliktig inkomst. Detta är anledningen till att vi vidhåller den princip som vi har lagt fast. Jag beklagar att moderaterna återigen har vänt på klacken och inte helhjärtat vill ställa upp bakom vårdnadsersättningen.
Herr talman! Jag är litet förvånad, Rune Gustavsson, att frågan om huruvida vi skall ha en beskattad eller obeskattad vårdnadsersättning är den stora frågan. Eftersom Rune Gustavsson anser att ersättningen skall vara beskattad, säger han att den enda vårdnadsersättningen är en beskattad vårdnadsersättning. Men en obeskattad vårdnadsersättning är ju också en vårdnadsersättning. När vi nu har ett skattesystem som Rune Gustavsson i talarstolen själv har förklarat vara felaktigt och som han vill få reviderat kan man fråga sig, varför det skall byggas in fler tokiga marginaleffekter i systemet. Vad har en barnfamilj för glädje av att få en beskattad vårdnadsersättning som innebär att progressiviteten skärps ytterligare, att bostadstillägget förloras, att man beroende på om man arbetar tre fjärdedelar av arbetstiden eller heltid råkar i olika situationer? Det är ju detta som är problemet. Jag tycker, Rune Gustavsson, att vi i stället skall konstatera enigheten mellan de tre borgerliga partierna, att vi samtliga har uttalat oss för en vårdnadsersättning, och inte hänga upp oss på den ena eller andra konstruktionen. Det verkar nästan som om Rune Gustavsson och centern gör konstruktionsfrågan till någonting viktigare än sakfrågan. När det sedan gäller arbete i hemmet kan inte Rune Gustavsson misstänka moderata samlingspartiet. I fråga om hemarbetet gäller det inte om några tusenlappar skall vara beskattade eller obeskattade. Det väsentliga är att vi förbättrar den totala situationen för barnfamiljerna. Vi får akta oss för att hamna i den situationen att ordet kommer att få makt över tanken i det här sammanhanget. Låt oss i stället se på de gemensamma nämnarna. Till sist vill jag dock säga, Rune Gustavsson, att jag tycker att det skall bli intressant att se hur centern fortsättningsvis agerar i skattefrågan. Det märkliga är att centern i sin motion pekar på skatteproblemet. Men det finns ingen klar och stringent kläm i skattefrågan, där centern kräver en ändring av skattesystemet och ger ett klart uppdrag till regeringen. Den sittande arbetsgruppen är ingen skattearbetsgrupp. Vi har fått klart för oss av resonemangen tidigare i utskottet och här i kammaren att det är fråga om två utredningar, som skall presentera sina förslag.
Herr talman! Det har väl inte kunnat undgå Göte Jonsson att anledningen till att såväl moderaterna som centern har en reservation på den här punkten är att vi inte ställer upp bakom den socialdemokratiska skrivningen. Vi har angett de olika delar som vi anser att arbetsgruppen skall ta upp, om vi skall få en helhetssyn på familjepolitiken. Det går inte att komma ifrån det, Göte Jonsson. Vad är det då som har hänt sedan 1980 på skatteområdet som skulle göra det svårare att i dag bygga ut vårdnadsersättningen enligt den princip som vi då lade fast? När det sedan gäller de deltidsarbetande lade vi under den första Fälldinregeringen fram förslag om — vilket riksdagen beslutade — att föräldrar till små barn skulle ha rätt att minska sin arbetstid från åtta till sex timmar. Många ensamstående människor har inte möjlighet att göra detta om de inte får kompensation. Men den som då minskar sin arbetstid från åtta till sex timmar — låt oss säga att det är ensamstående föräldrar — får kompensation från vårdnadsersättningen upp till en årsinkomst av nära 60 000 kr. Man avstår från arbetsersättning under två timmar, en arbetsersättning som är beskattad. Stannar man hemma för att vårda barn och i stället får en ersättning för det, anser vi att även den arbetsersättningen skall vara beskattad. Märkvärdigare är det inte, Göte Jonsson.

Herr talman! Det finns ett mycket tydligt samband mellan det samhällsekonomiska läget och utbyggnaden av barnomsorgen. I högkonjunkturer, med stor efterfrågan på arbetskraft, har utbyggnaden tagit fart — visserligen inte så mycket — medan den har saktat av när behovet av arbetskraft har minskat. När efterfrågan på arbetskraft har varit svag har barnen mått bäst av att vårdas hemma av sin kvinnliga förälder. När kvinnorna behövts på arbetsmarknaden har barnens behov av samvaro med andra barn och andra vuxna ökat. När det visat sig att kostnaderna för småbarnsplatser är mycket högre än övriga daghemsplatser har det plötsligt blivit mycket nyttigare för små barn att vistas i familjedaghem. Så här går valserna. Vi menar från vänsterpartiet kommunisterna att barnomsorgen måste vara till för barnens skull. Därför måste den byggas ut så att den täcker behovet för alla barn. Jag tror inte i och för sig att kvinnor går på de här valserna hit och dit. Det är faktiskt bara 10 96 av förskolebarnen som har någon förälder hemma i dag, och denna utveckling har gått mycket snabbt. Kvinnor med små barn förvärvsarbetar alltså i mycket hög utsträckning, och egentligen är det bara de tio procenten som det talas så mycket om från borgerligt håll när man talar Under de senaste åren har utbyggnaden av barnomsorgen bromsats upp. Den tänkta utbyggnaden i femårsplanen, som nu är nästan historisk — 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser — har bara genomförts till hälften. Ändå innebar femårsplanens målsättning en mycket begränsad utbyggnad med tanke på det stora behov av barnomsorg som då fanns och som givetvis fortfarande finns. Enligt kommunernas senaste beräkningar kommer femårsplanen att bli en tioårsplan, om man inte vidtar direkta, tvingande eller stimulerande åtgärder, för att förmå kommunerna att bygga ut barnomsorgen. Femårsplanen gav ungefär 58 600 daghemsplatser, och fram till 1986 räknar man med ytterligare 46 000 platser. På samma sätt tillkom under den här planperioden 28 000 fritidshemsplatser, och 25 500 beräknar man skall komma till under nästa planperiod, alltså fram till 1986. Det skulle innebära att det 1986 finns bara 186 000 daghemsplatser och 80 500 fritidshemsplatser. Antalet barn i de aktuella åldrarna är i genomsnitt 100 000 i varje årskull. Mot bakgrund av den höga förvärvsfrekvensen förstår man att många föräldrar tvingas hantera barnomsorgen på kanske mycket jobbiga och olyckliga sätt. Om man utgår från att daghem och fritidshem är till för barnens skull och att alla barn därför skall ha rätt till en barnomsorgsplats framstår bristen på platser som ofantligt stor. Det skall också tilläggas att det finns platser i familjedaghem, både för förskolebarn och för yngre skolbarn. Antalet sådana platser uppgår till ungefär 91 000 resp. 40 000. Den allra bästa omsorgsformen för de allra flesta förskoleoch skolbarnen är daghem och fritidshem. De familjedaghemsplatser som nu finns bör på sikt, menar vi, ersättas av en kollektiv barnomsorg. De kvinnor som arbetar som dagmammor bör erbjudas utbildning för att sedan få arbete i den kollektiva barnomsorgen. Det är den kollektiva barnomsorgen som föräldrarna vill ha. Om man skall kunna tala om valfrihet gäller det verkligen att se till att den kollektiva barnomsorgen byggs ut. I de undersökningar som har gjorts har föräldrar sagt att de vill ha en kollektiv barnomsorg. De vill inte ha privata omsorgsformer, men de tvingas av olika skäl till det — därför att kommunerna istor utsträckning satsar på familjedaghem; man har av olika skäl prioriterat den omsorgsformen. Men vad föräldrarna vill ha är en kollektiv barnomsorg. Därför menar vi från vänsterpartiet kommunisterna att det är det vi skall bygga ut, dels för att ge föräldrarna valfrihet som det har talats så mycket om här, dels därför att det är en bättre omsorgsform. Den utbyggnadsplan som regeringen tillsammans med Kommunförbundet nu arbetar med måste, menar vi, ha som målsättning att snabbast möjligt ge alla barn tillgång till en bra och avgiftsfri barnomsorgsplats. Det skall vara lika självklart med en barnomsorgsplats som det är att ett barn får plats i skolan vid sju års ålder. Ett av skälen till kommunernas dåliga utbyggnad av barnomsorgen sägs vara att barnomsorgen är dyr. Det finns ett antal undersökningar som tvärtom visar att en utbyggd barnomsorg är lönsam, t.o.m. vinstgivande för samhället. Hittills har de samhällsekonomiska vinsterna vid barnomsorgsutbyggnad underskattats. Den senaste undersökningen på det här området är gjord av Kommunförbundet, och den heter Samhällsekonomiska effekter av en utbyggd barnomsorg. I den konstateras att samhällets kostnader för barnomsorgen täcks redan vid 13 timmars arbete i veckan. Vid heltidsarbete ökar den samhällsekonomiska vinsten till i genomsnitt 81 000 kr. per år, om vinsten fördelas på de nio år som barnet får barnomsorg. Trots att småbarnsplatserna är dyrare än övrig barnomsorg är det också lönsamt att bygga ut dem, t.o.m. vid en genomsnittlig deltid. Vpk menar att vinstaspekten inte i någon mening får vara avgörande för barnomsorgens utbyggnad. Egentligen skall man inte tala om vinst eller lönsamhet när det gäller barnomsorgen. Men om nu denna verksamhet oomtvistligt är ekonomiskt lönsam, är det märkligt att olika regeringar i dessa spartider inte har förstått det ekonomiskt riktiga i att satsa på en fullt utbyggd barnomsorg. I budgetpropositionen sägs att ett nytt statsbidragssystem är under utarbetande. Det är bra. Vpk menar att utgångspunkten för ett nytt statsbidragssystem skall vara att staten tar det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden och driften. Till statsbidragen bör miniminormer knytas när det gäller olika kvaliteter på barnomsorgen så att en jämn och god standard kommer till stånd över hela landet. Det är också av vikt att statsbidragssystemet utformas så, att det stimulerar kommunerna att bygga ut barnomsorgen med målsättningen att alla barn skall få plats. På sikt bör staten ta hela det ekonomiska ansvaret för barnomsorgen. Kortsiktigt bör staten svara för personalkostnaderna, som ju är den tunga posten på driftsidan. I diskussionerna med Kommunförbundet om ett förändrat statsbidragssystem bör också frågan om föräldraavgifter diskuteras, menar vi i vpk. Avgifterna bör successivt avvecklas helt genom att man börjar en nedtrappning av dessa. Detta har vi föreslagit i vår motion, som nu behandlas i socialutskottets betänkande. Utskottet gör det lätt för sig och avstyrker motionen med hänvisning till pågående arbete inom regeringskansliet. Utskottet underlåter sorgfälligt att ha någon mening om hur ett kommande statsbidrag bör vara utformat för att åstadkomma en bra barnomsorg. Med detta vill jag yrka bifall till vpk-reservationerna beträffande barnomsorgen. Tore Claeson kommer senare i debatten att ta upp reservationen om ett omedelbart återinförande av bosättningslånen. Det finns en reservation till som jag vill beröra, nämligen den gemensamma fpoch vpk-reservationen nr 1, som föreslår en höjning av barnbidraget. Barnfamiljerna drabbas mycket hårt av den ekonomiska politik som förs. Deras ekonomi försämras av ständiga hyresoch prishöjningar. Barnbidragen uppväger inte på långa vägar de ökade kostnaderna för flertalet barnfamiljer, vilket de flesta barnfamiljer känner till. Vpk har under många år krävt att barnbidragen skall höjas så att de uppnår 25 26 av basbeloppet. Genom att knyta barnbidragen till basbeloppet skulle de också bli värdesäkrade. Levnadskostnaderna ökar, som jag sade, ständigt och de höjningar som görs och som nyss har gjorts har bara till nöds kunnat ersätta redan inträffade prisoch hyreshöjningar. Barnfamiljerna får sin alltför låga kompensation långt efter det att levnadsomkostnaderna har ökat. Reservationen nr 1 är föranledd av en fp-motion, vari föreslås 300 kr. mer per barn och år. Detta förslag ligger i linje med vad vpk länge har krävt. Därför har vi anslutit oss till fp-motionen. Jag yrkar med detta bifall också till reservation nr 1. Slutligen vill jag något kommentera vad de tidigare talarna har sagt i debatten. Moderaterna är ju mest högljudda när det gäller att värna om barnen, barnfamiljerna och valfriheten.

Men det här är förslag som allra minst moderaterna ställer upp på. Deras förslag i alla debatter här i kammaren går ju tvärtemot. Att genomföra det som jag nyss räknat upp skulle verkligen vara att värna om barnen och deras familjer. Sedan säger Göte Jonsson att vi skall återupprätta familjerna. Faktum är att 66 20 av alla hushåll i Sverige i dag består av två personer. Oftast är det ett barn och en vuxen, och i allmänhet är den vuxna då en kvinna. Så ser familjemönstret ut i dag. I många bostadsområden är det till 80 26 så små hushåll det är fråga om. Mot den bakgrunden gäller det att finna och stimulera nya sätt att bo och leva som passar det nya familjemönstret. Det behövs bra barnomsorg och det behövs sex timmars arbetsdag. Vi har fått höra på ett gräl mellan moderater och centerpartister om hur ett vårdnadsbidrag eller en vårdnadsersättning skulle utformas. Jag vill bara säga att själva tanken på vårdnadsersättning eller vårdnadsbidrag är att vrida klockan tillbaka till ett samhälle som inte längre finns. Jag trorinte att kvinnorna kommer att gå tillbaka till en tidigare livsföring — för det är ju inte männen ni tänker ge vårdnadsbidraget eller vårdnadsersättningen, utan det är kvinnorna ni tänker på, i första hand i varje fall. Kvinnor skall ha rätt till utbildning och förvärvsarbete. Vi kvinnor skall också ha rätt att förena barn och familj med ett förvärvsarbete. Det är dessa utgångspunkter man skall ha när man diskuterar familjepolitik, vare sig man diskuterar den utifrån boendeformer, barnomsorg eller rätt till arbete.

Herr talman! Under behandlingen av socialutskottets betänkande nr 25 kommer jag att uppehålla mig vid de olika ekonomiska stöden till barnfamiljer och vid de reservationer som föreligger beträffande familjepolitikens framtida inriktning — bosättningslån och i viss mån föräldraavgifter inom barnomsorgen. Övriga delar av betänkandet kommer Anita Persson att ta upp i sitt anförande. Det råder knappast några delade meningar om att barnfamiljernas situation blivit mycket besvärlig i en tid med urholkade reallöner, stigande priser och hyror. Särskilt hårt drabbade är familjer med låga inkomster och flera barn. För att ge viss kompensation för ökade levnadskostnader har därför regeringen vidtagit en rad åtgärder av betydelse för barnfamiljerna. Efter beslut i riksdagen hösten 1982 höjdes barnbidragen den 1 januari i år, och flerbarnstilläggen fördubblades från samma tidpunkt. Vidare skedde en ökning av livsmedelssubventionerna. Nu går regeringen vidare, och i proposition 1982/83: 88 föreslås att flerbarnstillägget— till skillnad från det allmänna barnbidraget - skall omfatta även studerande ungdomar i åldern 16-19 år. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli i år. Kring det förslaget råder det politisk enighet, och det tillstyrks av utskottet. Herr talman! Det finns också anledning att i detta sammanhang ta upp andra åtgärder som regeringen vidtagit och som haft och kommer att ha stor betydelse för barnfamiljerna. Det gäller bl.a. höjning av arbetslöshetsersättningen och ett upphävande av karensdagarna. Jag anser att man inte skall bortse från detta när det gäller familjepolitiken.

En ytterligare höjning innebär att inbesparingar måste göras när det gäller andra statliga utgifter, och enligt utskottet bör den avvägningen i första hand göras av regeringen. När det gäller frågan om hur arbetet med den framtida inriktningen av familjepolitiken skall bedrivas, så har den behandlats tidigare i utskottets betänkande nr 12. Inom utskottet rådde då enighet om att det behövdes en samlad översyn av familjepolitiken. Däremot var meningarna delade när det gällde vilka riktlinjer som skulle anges för översynen. De tre borgerliga partierna reserverade sig mot utskottets skrivningar, och dessa frågor tas nu på nytt upp i reservationer till det nu föreliggande betänkandet. Ett gemensamt drag i reservationerna är resonemangen om valfrihet. Moderaterna framhåller att rättviseoch valfrihetstänkandet måste spela en avgörande roll för familjepolitiken under de kommande åren. Centerpartiet anser att valfriheten måste vara en av hörnstenarna i familjepolitiken. Folkpartiet anser att familjepolitiken i sin helhet skall syfta till att öka valfriheten för barnfamiljerna. Herr talman! Jag tycker nog att man bör använda ordet valfrihet med viss försiktighet. ”Valfriheten” blir lätt illusorisk. Möjligheten att välja förvärvsör att det saknas arbetstillfällen arbete saknas för väldigt många kvinnor dä; och tillgång till kommunal barnomsorg. Därför är bl.a. rätten till arbete ett avgörande krav också för familjepolitiken. I samtliga reservationer återkommer man också till förslagen om vårdnadsersättning. Den frågan har vid åtskilliga tillfällen diskuterats här i kammaren. Jag tänker inte förlänga dagens debatt i den delen, utan nöjer mig med att konstatera att det fortfarande råder total oenighet mellan de borgerliga partierna när det gäller utformningen av en vårdnadsersättning. Det har inte minst debatten just nu i kammaren i detta ärende visat på — detta trots att man i mer än tio år lovat ett sådant bidrag och att man i sex år haft makten över kanslihuset och den statliga utredningsapparaten. Än värre: man tycks inte kunna föra en något så när vettig dialog i frågan mellan partierna. Med anledning av riksdagens begäran i höstas om en samlad översyn av familjepolitiken har socialministern tillsatt en familjeekonomisk beredningsgrupp. Den skall göra en samlad bearbetning av ett antal utredningar inom det familjeekonomiska området och föreslå förbättringar och omfördelningar av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Enligt utskottets mening tillgodoser beredningsgruppens översyn de i föreliggande motioner och reservationer framförda önskemålen i det avseendet. När det gäller den principiella inriktningen av familjepolitiken eller hur översynsarbetet skall bedrivas anser utskottet att riksdagen inte i förväg bör göra några uttalanden och därigenom binda upp beredningsgruppen. Vad är det då för utredningar som denna beredningsgrupp skall se på? Det är bl.a. familjeekonomiska kommittén, ensamförälderkommittén, föräldraförsäkringsutredningen, pensionskommittén, bostadsbidragskommittén och skatteförenklingskommittén. En del av dessa utredningar har redan lagt fram förslag, och andra kommer med förslag inom den närmaste tiden. Det finns väl också anledning att i detta sammanhang påpeka att de flesta av dessa utredningar är parlamentariskt tillsatta utredningar, där varje parti har haft möjlighet att framföra sina synpunkter. Jag tycker, herr talman, att det är helt riktigt att man i detta sammanhang icke binder upp beredningsgruppen utan att den får arbeta i lugn och ro. Det finns även anledning att säga att det är fråga om en total översyn — alltså en översyn som är inriktad på alla barnfamiljers situation. Möjligheten att erhålla statligt bosättningslån upphörde den 1 januari 1982. I två motioner yrkas nu att riksdagen skall begära förslag av regeringen om att återinföra statlig bosättningslångivning. Enligt utskottet har statliga bosättningslån en klart social funktion och behövs som ersättning för mindre förmånliga krediter. Utskottet anser därför att staten bör införa någon form av bosättningslån. Däremot är utskottet inte berett att ställa upp villkor för bosättningslånen, som yrkas i vpk-reservationen. Det bör ankomma på regeringen att göra dessa överväganden. Det finns faktiskt grupper i vårt samhälle som har mycket svårt att erhålla banklån. Till dem hör ungdomarna, och jag tycker att det också är ett rättvisekrav att dessa grupper — och de sämst ställda grupperna — skall kunna få bosättningslån på riktiga villkor. Till sist vill jag beträffande vpk:s reservation nr 13 om åtgärder för att sänka föräldraavgifterna inom barnomsorgen instämma i att avgifterna bidrar till att skapa ett tryck på många barnfamiljer. Men att i det här läget gå så långt att man ställer sig bakom kraven i reservationen — det tycker jag är litet väl mycket begärt. Det finns också all anledning att låta just denna fråga bli en fråga för den beredningsgrupp som skall göra översynen av barnfamiljernas totala ekonomiska situation. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 25 i alla delar, och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Aina Westin sade att man behöver kompensera på andra punkter om man höjer barnbidraget, som vi har föreslagit, med 300 kr. Ja, det är alldeles korrekt uppfattat. Vi har föreslagit att det sker genom att livsmedelssubventionerna minskar. Vi har alltså en starkare budget än vad socialdemokraterna har. Detta gör vi för att få en mera rättvis fördelning till barnfamiljernas förmån. Det kostar 540 milj.kr., säger Aina Westin. Den höjning av livsmedelssubventionerna som ni mot er vilja gick med på i höstas på förslag av vpk hade alltså täckt mer än den här kostnaden. I stället för att smeta ut denna subvention lika för alla hade man kunnat ge barnfamiljerna en rejäl förbättring. Det är detta som kallas för medveten fördelningspolitik, att se till de svaga gruppernas intressen i stället för att i stridens hetta bara anta ett oöverlagt förslag. Jag hoppas att socialdemokraterna är beredda att ompröva sitt ställningstagande på den punkten så småningom. Detta är problemet, att det inte finns någon genomtänkt fördelningspolitik —- ingen genomtänkt familjepolitik, skulle man gott kunna säga — från socialdemokraternas sida. Man höjer en skatt, det drabbar barnfamiljerna, och därför måste man höja barnbidragen — motstridande åtgärder alltså. Man höjer subventionerna till alla i stället för att koncentrera sig på en barnbidragshöjning till barnfamiljerna, trots att man säger sig vilja stödja dem. Man är emot flerbarnstillägget, men så småningom accepterar man det. Man kritiserade höjningen av bostadsbidragen för att den var för liten, men när man själv kommer i regeringsställning tycker man att den höjning vi genomförde var tillräcklig. Man kritiserade möjligheten till ledighet för småbarnsföräldrar men har dess bättre inte gjort någon ändring på den punkten. Nu säger Aina Westin att hon förbigår barnbidraget med tystnad. Jag hälsar denna tystnad med stor tillfredsställelse, om det innebär att en omprövning också på den punkten är på gång. Det är en total översyn som skall göras av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna, och det är utmärkt. Men det som kännetecknar socialdemokraternas inställning i utskottet är en total avsaknad av riktlinjer för den översynen. Det är litet tråkigt, tycker jag, att vi här i riksdagen inte kan basera debatten på klara värderingar från socialdemokraternas sida om i vilken riktning denna översyn bör gå. Vi från folkpartiets sida har redovisat vår uppfattning. Det hade varit bra för debatten inte bara här utan i samhället i allmänhet, om socialdemokraterna hade haft klara åsikter om i vilken riktning denna omfördelning bör gå, men de saknas dess värre.

Herr talman! Aina Westin började med att peka på de ytterligare bidrag som regeringen har ”utvecklat”. Hon pekar på barnbidrag och livsmedelssubventioner men glömmer, precis som utskottets ordförande sade, att tala om orsakerna till detta. Orsakerna till att man har höjt dem är ju de beslut som regeringen tidigare fattade på det ekonomiska området — devalveringen, skattehöjningarna och avgiftshöjningarna. Sedan har man i någon mån kompenserat detta genom att höja vissa bidrag. Det är inte underligt om barnfamiljerna frågar sig vad man egentligen sysslar med, när vi i kammaren diskuterar en höjning av ett bidrag och regeringen dagen innan har lagt fram ett förslag som drabbar barnfamiljerna kraftigt genom ökade energiskatter med en tusenlapp i genomsnitt. Den politiken kan vi inte fortsätta. Jag tycker att vi i och med detta fått besked beträffande socialdemokraternas syn på helheten i familjepolitiken. De direktiv som arbetsgruppen tydligen har fått innebär inte någon helhetssyn beträffande familjepolitiken. Jag vill fråga Aina Westin: Gäller helhetssynen bara socialdepartmentets område, eller gäller den både socialdepartementets och bostadsdepartementets områden, eller skall man också diskutera den viktiga skattefrågan i det här sammanhanget? Kommer det konkreta förslag, eller är det bara analyser som skall göras? Det här vet vi ingenting om, men socialdemokraterna och kommunisterna i utskottet finner sig i denna oklarhet och är inte beredda att låta riksdagen ge direktiv i samhällets kanske viktigaste fråga i dag, nämligen frågan om flerbarnsfamiljernas situation. Aina Westin försöker komma mycket billigt undan frågan om vårdnadsersättning, när hon säger: Här krigar Rune Gustavsson och Göte Jonsson om vårdnadsersättningen — det visar vad den är för någonting. Så lätt kommer man inte undan denna fråga, Aina Westin och övriga socialdemokrater. Jag undrar: Är socialdemokraterna över huvud taget beredda att diskutera principen om vårdnadsersättning? Kommer denna arbetsgrupp i departementet att göra det? Jag lyssnade i dag på intervjun med statsministern i Radioekot. Han fick bl.a. frågor om ”rosornas krig” inom rörelsen. Han svarade då att det bara är en stimulerande samhällsdebatt. Om Rune Gustavsson och jag har olika uppfattningar om konstruktionen av vårdnadsersättningen, visar det, enligt Aina Westin, att det är katastrof när det gäller hela systemet. Om det är en stimulerande samhällsdebatt i det ena fallet, Aina Westin, kanske man kan se det så också i det andra fallet. Men var står socialdemokraterna i sakfrågan?

Herr talman! Aina Westin citerade från vår reservation 3, där vi säger att valfriheten är en av hörnstenarna i centerns familjepolitik. Samtidigt sade Aina Westin att valfriheten bör användas med försiktighet — annars blir den lätt en illusion. Så pekade hon på den viktiga frågan om rätten till arbete. Jag delar helt Aina Westins uppfattning att också den är en mycket viktig del i det familjepolitiska arbetet. Jag påpekade i mitt anförande hur viktigt det ur familjepolitisk synpunkt är att vi i samhället planerar så, att vi får ett bostadsbyggande som inte skapar segregation mellan olika åldersgrupper men också att vi får arbete i olika delar av landet. I stora delar av landet, särskilt i glesbygderna, har det sannerligen inte funnits arbete. Där är det ofta kvinnorna som ställer upp och sköter barnen. När det inte finns arbete att tillgå, borde väl ändå socialdemokraterna erkänna det samhällsnyttiga arbete som de gör som vårdar egna barn i hemmet. Egna företagare betalar, Aina Westin, barnomsorgsavgift för både anställda och sig själva, grundad på lönesumman och de egna inkomsterna. Trots detta är det väldigt många av dessa som i sin egenskap av föräldrar inte får barnomsorg på något sätt. Är det rättvisa, Aina Westin? Ni borde från socialdemokratisk sida titta på dessa frågor. Aina Westin talade om att det här rör sig om en total översyn. Jag frågar då: Varför är ni så obenägna att åstadkomma en annan skrivning? Varför vågar ni inte i er skrivning ge beskedet att hela det familjepolitiska problemkomplexet skall tas upp? Jag trodde tidigare att Sten Andersson skulle komma hit. Jag riktar nu till Aina Westin samma frågor om Ingvar Carlssons frihetsparoll, som framfördes inför påsken. Hur ser ni från socialdemokraternas sida på friheten för kommunerna och de enskilda när det gäller barnomsorgen?

Herr talman! Jag sade i mitt tidigare anförande att det fattas flera hundra tusen daghemsplatser och flera hundra tusen fritidshemsplatser. De beräkningar som har gjorts ute i kommunerna är väldigt osäkra, och hur kommunerna kommer att bygga ut hänger mycket på ekonomi och naturligtvis också på attityder och prioriteringar. När man tittar på dessa siffror för tiden fram till 1986 finner man att det kommer att finnas 186 000 daghemsplatser, och vi kommer att ha 700 000 barn i de aktuella åldrarna. Det kommer att finnas 80 000 fritidshemsplatser och 700 000 barn i de aktuella åldrarna. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna: Tänker ni säkra utbyggnaden av barnomsorgen och i så fall hur? Varför vågar socialdemokraterna inte uttrycka en målsättning för hur statsbidragen skall verka styrande när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen? Statsbidragen blir ju väldigt viktiga styrinstrument, och om man menar allvar med vackra målformuleringar, som att ”vi skall minsann se till att bygga ut barnomsorgen”, måste man också tycka någonting om själva utformningen. Från vpk:s sida tycker vi att man skall ha ett statsbidragssystem som stimulerar till en kraftig utbyggnad och garanterar en hög och jämn kvalitet på barnomsorgen i kommunerna, så att det inte blir olika barnomsorg i olika kommuner beroende på ekonomiskt underlag osv. Man bör också i statsbidragssystemet ta upp frågan om ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Aina Westin säger att vi måste låta regeringen arbeta i lugn och ro. Jag tycker inte det. Jag tycker att riksdagen skall uttrycka en målsättning i den viktiga statsbidragsfrågan, så att man får snurr på de hjul som nästan har stannat efter en utbyggnad av barnomsorgen som inte på långa vägar har varit tillräcklig men som ändå gick framåt. När det gäller föräldraavgifterna håller Aina Westin med om att de inte är bra, att de är orättvisa och ojämlika. Hon menar att man måste säga någonting om detta och skjuter också den frågan ifrån sig. Men om vi är överens om att det inte är bra med föräldraavgifter och att de är orättvisa kunde man väl ha uttryckt det och tillstyrkt den att-sats där vi vill hemställa hos regeringen att den gör stora ansträngningar för att föräldraavgifterna inom barnomsorgen skall sänkas och på sikt tas bort. Man måste börja någon gång. Så rädd kan man inte vara som socialdemokrat här i riksdagen, utan man måste våga uttrycka sin mening. Det är alltså en brist att utskottet inte har vågat säga detta klart och tydligt.
Herr talman! Ingemar Eliasson talar om att socialdemokraterna inte för en rättvis fördelningspolitik. Jag skulle vilja säga: Var det en rättvis fördelningspolitik som folkpartiet medverkade till under de borgerliga regeringsåren? Jag vill inte påstå att den fördelningspolitiken på något sätt gynnade de sämst ställda grupperna, däribland barnfamiljerna. När det gäller livsmedelssubventionerna säger Ingemar Eliasson att man inte borde ha gått med på en ökning av dem. Ingemar Eliasson vet mycket väl hur det beslutet fattades. Det fanns också en grupp här i riksdagen, nämligen vpk, som inte gick med på att inte öka livsmedelssubventionerna. Både Göte Jonsson och Rune Gustavsson talar så varmt om familjen — att vi skall slå vakt om familjen. Ja, naturligtvis skall vi göra det. Men dagens familj behöver också ha hjälp i olika situationer. Visst är grundstommen för barnens uppfostran familjen i sig, men vi skall vara medvetna om att det också finns väldigt många enförälderfamiljer och familjer med få barn, och de barnen behöver också stimulans av olika slag. Våra förslag i det avseendet innebär inte att vi från socialdemokratiskt håll åsidosätter vår grundläggande syn på familjen som sådan. Socialdemokraterna har en helhetssyn på familjepolitiken, och jag sade i mitt anförande att jag inte tänkte förlänga debatten genom att diskutera vårdnadsbidragen-— eller, om man så vill kalla det, vårdnadsersättningen. Nu blir jag angripen för att ha sagt att de borgerliga partierna, i det här sammanhanget främst moderaterna och centerpartiet, krigar sinsemellan. Men det har ju i den här frågan faktiskt pågått ett krig mellan eri tio år, och ni har inte kommit överens på dessa tio år. Vi blir också anklagade för att inte föra en rättvis fördelningspolitik, vi blir anklagade för att inte ha den rätta synen på familjen och vi blir anklagade för den översyn som skall göras. När det gäller översynen anser man att riksdagen borde ha uttalat sig om riktlinjerna. Jag har, herr talman, aldrig tidigare varit med om att man velat binda upp arbetsgrupper av det här slaget. De direktiv som beredningsgruppen har fått talar för att det så småningom kommer att läggas fram ett förslag som i allra högsta grad gynnar också barnfamiljerna.
Herr talman! Jag vet mycket väl hur beslutet kom till i december om att höja livsmedelssubventionerna i stället för att höja t.ex. barnbidragen. Det var ett ogenomtänkt, för att inte säga hafsigt beslut. De pengarna hade kunnat användas oerhört mycket effektivare, om det verkligen var barnfamiljernas bästa man tänkte på. Problemet är att socialdemokraterna saknar en genomtänkt familjepolitik. Man agerar motstridigt: man höjer skatter och bidrag samtidigt, man kritiserar först och godtar sedan, man utreder i stället för att agera. Den reformering av familjepolitiken som genomfördes, eller i varje fall påbörjades, under de år folkpartiet satt i regeringen har nu stannat av. Det är sanningen. Barnfamiljerna förlorade på regeringsskiftet. Folkpartiet vill höja barnbidragen och vill göra det i dag. Den kostnaden täcks genom besparingar på andra punkter. Vi vill behålla flerbarnstillägget. Vi vill ha ett vårdnadsbidrag som täcker del av kostnaden för barntillsynen, oavsett om den sker genom kommunal barnomsorg eller om man vill klara av den på annat sätt. Vi vill ha ett statsbidragssystem för barnomsorgen som stimulerar både utbyggnaden av och variationen i tillsynen. Men vad vill socialdemokraterna? Det kan vi inte få svar på här i dag. Det finns inte ens några principer som kan läggas till grund för den översyn som nu pågår. Det är detta jag beklagar, och jag efterlyser sådana principer. En period av reformer till barnfamiljernas fromma har stannat av. Reformerna har bytts ut mot passivitet och villrådighet. Så är dess värre, Aina Westin, läget för dagen.
Herr talman! Aina Westin säger att vi anklagar och kritiserar, och hon anser att vår kritik är grundlös. Jag menar att den tvärtom bygger på saklig grund. Jag vill peka på tre områden för vår kritik. Det första vi kritiserar är det faktum att socialdemokraterna har förespeglat familjerna förbättringar som sedan inte har genomförts. De har målat en bild av verkligheten för bl.a. familjerna som sedan visat sig felaktig. De har inte förmått att föra en politik som uppfyllt de målsättningar och motsvarat den bild som angivits. Detta är det allvarliga grundfelet i den socialdemokratiska politiken. Det andra vi anklagar socialdemokraterna för är att de, när de talar om en helhetssyn på familjepolitiken, lämnar därhän viktiga faktorer. Det är faktorer som kanske är de allra viktigaste i sammanhanget, t.ex. skattesystemet. Jag frågade Aina Westin: Vad har den här arbetsgruppen inom socialdepartementet för direktiv? Skall den ta upp frågor som ligger inom socialdepartementets område, eller frågor som ligger inom socialoch bostadsdepartementens område? Eller sträcker sig arbetsuppgifterna längre? Jag har inte fått något besked på den punkten. Vårdnadsersättningen är en fråga där socialdemokraterna säger att det inte finns anledning att diskutera. Det är en viktig fråga inom ramen för familjepolitiken. När socialdemokraterna talar om helhetssyn är det inte fråga om någon helhetssyn utan snarare något slags halvmåne som lyser över den socialdemokratiska familjepolitiken. När det sedan gäller valfriheten har jag förståelse för att Aina Westin känner en viss försiktighet och manar till försiktighet. Jag kritiserar henne inte för detta. Om man bygger sin politik på en ideologi som går ut på att valfriheten egentligen är en chimär för enskilda människor och att det egentligen är politikerna som skall bestämma därför att de enskilda människorna inte vet hur de skall ha det, då förstår jag mycket väl att Aina Westin är försiktig när det gäller talet om valfrihet. I övrigt kan jag inte se något motsatsförhållande mellan å ena sidan valfrihet och å andra sidan möjlighet att få arbete. Det är snarare så att de båda faktorerna kompenserar varandra. Jag har här ställt frågor om innehållet i den socialdemokratiska familjepolitiken. Jag kan bara konstatera att den socialdemokratiska helhetssynen är mycket begränsad.

Herr talman! När Aina Westin talar om den socialdemokratiska helhetssynen på familjepolitiken är det bara att konstatera att det finns en klar ideologisk skillnad mellan socialdemokraterna och oss. Jag har varit så länge här i riksdagen att jag lärt mig vad den socialdemokratiska helhetssynen under årens lopp gått ut på. I stort sett har det varit detta att båda föräldrarna skall arbeta på heltid och att barnen skall få sin vård och omsorg på institution. För vår del fäster vi stor vikt vid hemmets roll och föräldrarnas ansvar för barnens vård och fostran. Vi kräver och vill ha en familjepolitik som inriktas på att föräldrarna själva får välja barnomsorgsformen. Här skiljer vi oss. Sedan tog Aina Westin upp oenigheten mellan de tre icke-socialistiska partierna. Det finns — och det är det vi diskuterar — olika uppfattningar på vissa punkter när det gäller utformningen av familjepolitiken. Men om Aina Westin tänker tillbaka och ser på vad som skett under de år då vi hade regeringsansvaret, finner hon att det trots de ekonomiska problemen skedde väsentliga saker. Föräldraförsäkringen byggdes exempelvis från 1976 ut från, som det då omfattade, sju månader till att omfatta tolv månader, varav tre månader enligt vårdnadsersättningsprincipen — lika ersättning till alla oavsett inkomst. Vi införde ATP-rätt för vårdnad av egna små barn och lagstadgad rätt till förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar. Vidare genomförde vi — men socialdemokraterna ändrade på detta — statsbidrag till deltidsförskola och öppen förskola, ökat lokalt inflytande över barnomsorg, och vi slopade en rad statliga detaljregleringar. Jag vågar påstå att det inte under någon tidigare sexårsperiod byggts ut så många nya platser inom barnomsorg som under den här sexårsperioden, dels när det gäller daghem, dels när det gäller familjedaghem. Vi införde flerbarnstillägget, under motstånd från socialdemokraterna, och en omfördelning av bostadsbidragen till att i första hand utgå till familjer med de största behoven osv. Detta är viktiga inslag i det familjepolitiska arbetet. Trots detta återstår många frågor, och det är dem som vi vill att den arbetsgrupp som nu tillsatts skall jobba med, så att vi får en helhetssyn på familjepolitiken.
Herr talman! Först till Ingemar Eliasson. Han säger att familjepolitiken har stannat av sedan socialdemokraterna kom i regeringsställning. Nu är det de facto så att socialdemokraterna har regerat i drygt sex månader. Men vad hände under de år som vi hade borgerliga regeringar? Ja, inte förbättrade den politik som fördes då barnfamiljernas situation. Barnfamiljerna fick vidkännas kraftiga reallönesänkningar. Visserligen säger Rune Gustavsson att det aldrig har byggts så många daghemsplatser som under den här sexårsperioden — och han räknade även upp en massa andra områden. Men de facto saknar vi massor av platser i barnomsorgen i dag. Vi är i den situationen att det fortfarande är tusentals barn i det här landet som far illa på grund av att barnomsorgen inte är ordnad på ett tillfredsställande sätt. Det finns stora grupper som icke kommer i åtnjutande av samhällets barnomsorg på grund av att de har obekväma eller oregelbundna arbetstider. Till Ingemar Eliasson vill jag också säga att även en annan sak kommer in i det här sammanhanget, och det är hur vi skall finansiera de här reformerna. Ingemar Eliasson säger att ökningen av barnbidraget skall ske genom en omfördelning. Men Ingemar Eliasson anger inte hur den omfördelningen skall ske. Han anger inte — och det gör inte heller företrädare för de andra partierna — hur man skall finansiera en vårdnadsersättning. Jag anser att en vårdnadsersättning är ett uttryck för en passiv familjepolitik. Vad vi behöver i det här landet är en aktiv familjepolitik, ett återställande av den aktiva familjepolitik som socialdemokratiska regeringar tidigare har stått för.

Herr talman! I mitt inlägg kommer jag att uppehålla mig vid reservationerna 8, 10, 14 och 15. I reservation 8 har vi moderata ledamöter reserverat oss för en lägre medelsanvisning till driften av förskolor och fritidshem. Det statsfinansiella läget kräver ju återhållsamhet med de offentliga utgifterna. Vi anser att det är möjligt att anvisa ett lägre belopp i avvaktan på det aviserade förslaget om nya regler för statsbidrag till den kommunala barnomsorgen. Det har sagts att detta förslag skall komma under 1983, och jag vill fråga socialdemokraterna om det nya systemet kommer att vara lika krångligt, detaljreglerat och dyrt som det nuvarande eller om man möjligen kan få administrationen att bli mindre dyr. I reservation 10 anger vi riktlinjer för statsbidragsgivningen till barnomsorgen. Vi moderater anser att starka skäl talar för ett s.k. prestationsrelaterat statsbidragssystem, dvs. att statsbidraget står i relation till antalet barn i den kommunala och den enskilt bedrivna barnomsorgen. Statsbidraget skulle alltså utbetalas per barn som får tillsyn, oavsett tillsynsform. Det här systemet skulle stimulera kommunerna att utnyttja sina resurser så rationellt som möjligt. Det ger möjlighet till en bra omsorg om ett större antal barn. Dessutom skulle det bli likställdhet mellan enskilda förskolor och de kommunala. Systemet ger alltså större valfrihet för både familjer och kommuner. Det ger större rättvisa. Dessutom ger det här systemet fler platser. Vi vet att enskild verksamhet mestadels är betydligt billigare. Vi skulle alltså få en flexibilitet och mångfald i barnomsorgsverksamheten som skulle ge föräldrarna möjlighet att välja den barnomsorgsform de anser bäst för sina barn. Alla barn passar inte i samma form. Med den sneda subventionering vi har i dag blir det de som har god råd som har möjlighet att välja. Att ge de enskilda förskolorna samma statsbidrag som de kommunala får, skulle innebära en pedagogisk injektion när det gäller hela förskoleverksamheten. Enskilda förskolor och skolor har ju ofta varit föregångare i pedagogiskt avseende. De har ofta inlett en utveckling som sedan har anammats av den offentliga skolan och den kommunala förskolan. Vidare anser vi att det tillhör föräldrarätten att kunna välja en alternativ förskola, för att t.ex. tillgodose speciella behov hos barnet eller för att få en speciell pedagogisk eller ideell inriktning. Jag vill därför fråga utskottets företrädare: Kommer de aviserade nya reglerna att ge de enskilda förskolorna — både heltidsförskolorna och deltidsförskolorna — ett välbehövligt och rättvist stöd? Vad kommer reglerna att innebära för de enskilda Herr talman! Det största familjepolitiska stödet går till den kommunala barnomsorgen. Barnomsorg i olika former, både enskild och kommunal, utgör ett viktigt stöd för barn och föräldrar. Men den kommunala barnomsorgen subventioneras alltför ensidigt. I genomsnitt subventioneras varje daghemsplats med ca 45 000 kr. De föräldrar som inte kan, som inte får eller som inte vill ha en kommunal barnomsorgsplats får själva betala för sin barnomsorg. Samtidigt betalar de över skattsedeln för andras barnomsorg. Om de förenklade regler för statsbidrag till barnomsorgen som riksdagen beslutade 1981 hade fått gälla, skulle det ha funnits en större neutralitet mellan olika former av kommunal barnomsorg, även om det inte hade blivit en fullt rättvis fördelning. Den ensidiga subventioneringen av den kommunala barnomsorgen, tillsammans med den orättvisa familjebeskattningen, styr familjerna — helt i socialdemokratisk anda — mot ett sätt att leva. Kollektiv barnomsorg för alla barn och förvärvsarbete åt alla vuxna — oavsett vad man inom familjen själv vill eller behöver. Men för att föräldrar skall kunna ge sina barn en trygg och harmonisk uppväxttid samt en god fostran krävs det att de själva kan välja hur de vill leva, hur de vill fördela och kombinera vård och fostran av barn med förvärvsarbete. De måste själva få avgöra vilken barnomsorg som är bäst. Det är alltså föräldrarna som skall avgöra detta, inte politikerna. Stödet till barnfamiljerna och till barnomsorgen måste således vara rättvist utformat. Valfrihet måste medges. Det som vi moderater har sagt i reservation 2 om principerna för fortsatt familjepolitiskt reformarbete och som Göte Jonsson har vidareutvecklat här i kammaren innebär ett rättvisare stöd till barnfamiljerna och en helhetssyn på barnfamiljernas situation. Det handlar om en rättvisare familjebeskattning, om en vårdnadsersättning, om avdragsrätt för styrkta barntillsynskostnader och om en minimistandardgaranti, eller trygghetsgaranti. Därtill krävs ett statsbidragssystem när det gäller barnomsorgen som är prestationsrelaterat, smidigt och obyråkratiskt och som har samma regler för både kommunal och enskild barnomsorg. Självfallet skall deltidsförskolan och den öppna förskolan också ingå i detta system. Om de moderata förslagen förverkligas, får vi en mångfald olika barnomsorgsformer och ett större antal platser. Det blir ökad rättvisa mellan olika barnfamiljer och mellan olika barnomsorgsformer. Familjerna får större valfrihet. Särskilt vårdnadsersättningen skulle snabbt och enkelt ge ökad valfrihet. En förälder skulle få ökad möjlighet att välja mellan att vårda barnen hemma eller att betala för valfri barnomsorg. Vi skulle få ett välbehövligt, flexiblare och rättvisare system. Den bekymmersamma ekonomiska situationen kräver att alla områden blir föremål för återhållsamhet och besparingar. Vi anser därför att ökningen av anslaget till hemspråksträning i förskolan bör begränsas. Besparingen kan åstadkommas genom en stramare definition när det gäller vilka som bör vara berättigade till hemspråksstöd. Den utredning som har sett över språkoch kulturstödet i förskolan har bl.a. föreslagit definitionen att hemspråksstöd skall ges i det språk som är dagligt umgängesspråk i hemmet. En sådan förändring skulle kunna genomföras omgående och säkerligen innebära en kvalitetsförbättring, samtidigt som den kan medföra en besparing. Det är märkligt att utredningen inte har blivit en proposition. Kommunerna väntar ju på vägledning för sina insatser i fråga om hemspråksstöd för förskolebarn. Av största vikt är att föräldrarna uppmuntras att själva träna sina barn i hemspråket. Många föräldrar har säkerligen inte klart för sig hur viktigt detta är. Förskolan och skolan måste hjälpas åt att ge föräldrarna insikt i hur viktigt det är att barnen får träna hemspråket hemma genom att tala, lyssna, läsa och skriva. Föräldrarna har en mycket viktig uppgift när det gäller hemspråksträningen. I reservation 15 avstyrker de moderata ledamöterna regeringens förslag om medelsanvisning till barnmiljörådet, därför att vi anser att barnmiljörådet bör avvecklas. Barnmiljörådet har till uppgift att handlägga frågor som rör barns miljö och säkerhet. Detta är utomordentligt viktiga frågor — viktiga för barnen, familjen och samhället som helhet. Vi anser dock att det inte behöver finnas en central förvaltningsmyndighet för barns miljö och säkerhet. De uppgifter rådet har bör det ankomma på socialstyrelsen att sköta, i den mån de inte kan skötas i kommunerna inom socialtjänstens ram. Socialstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret. Att barnen är en utsatt grupp råder det stor enighet om. Att värna om barns miljö och säkerhet och att stödja och inspirera föräldrarna måste genomsyra hela vår familjepolitik och alla myndigheters verksamhet. Att i detta kärva ekonomiska läge bibehålla en central förvaltningsmyndighet för detta är onödig byråkrati. Barnmiljörådets administration har också enligt budgetpropositionen vuxit. Herr talman! Jag yrkar till sist bifall till de moderata reservationerna 8, 10, 14 och 15.

Herr talman! Jag vill ta upp den fråga som berörs i reservation 9, nämligen vilket statsbidragssystem vi skall ha. Det är en mycket central fråga i det familjepolitiska sammanhanget. Utskottet uttalar angående det fortsatta familjepolitiska reformarbetet att det krävs en helhetssyn, att olika åtgärder bör samordnas så att de samlade åtgärderna åstadkommer en ekonomisk utjämning mellan olika typer av barnfamiljer osv. Den helhetssynen behöver vi ha även när det gäller stödet till barnomsorgen. Men här går utskottsmajoriteten tyvärr ifrån detta synsätt. Nu liksom tidigare är man ointresserad av att åstadkomma den större bredd i statsbidraget som skulle tillgodose flera rättvisekrav. Riksdagen beslutade 1981, på förslag av den förra regeringen, att ett nytt bidragssystem skulle införas från den 1 januari 1983. Hösten 1982 revs beslutet upp av den nya riksdagsmajoriteten. I motionerna 518 och 2143 föreslår vi från centerpartiet att det statsbidragssystem som riksdagen anslöt sig till 1981 införs fr.o.m. den 1 januari 1984. Det skulle innebära ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser och en rättvisare fördelning mellan olika kommuner och mellan olika familjer. Genom att bidraget utvidgas till att omfatta inte bara heldagsomsorg utan också deltidsförskola och öppen förskola, markeras att alla barn har rätt att ta del av utvecklingsstimulerande aktiviteter inom barnomsorgen och att staten därför bör stödja sådan verksamhet. Det måste vara en rättvisefråga att barn som bor i kommuner med låg sysselsättning och litet behov av heltidsomsorg också får ta del av det statliga stödet. Som det nu är går statsbidragen, som finansieras genom arbetsgivaravgifter, i huvudsak till kommuner med hög sysselsättning. Arbetsmarknadsmässigt mindre gynnade kommuner får givetvis vara med och betala avgifterna till barnomsorgen utan att få särskilt mycket tillbaka. Öppna förskolan är ett ganska nytt begrepp inom barnomsorgen, men jag tror att så gott som alla som har kommit i kontakt med den verksamheten är eniga om att den fyller ett mycket stort behov. För barn som vistas i sin hemmiljö eller i familjedaghem är den ett värdefullt komplement, men inte bara det. För många hemmavarande föräldrar, som lever isolerade i bostadsområdena, kan den öppna förskolan bli kanalen till gemenskap med andra människor, med andra föräldrar. Det finns alltså starka skäl för att den här verksamheten inryms i statsbidragssystemet. Med vad jag här har sagt har jag velat belysa att det finns såväl familjepolitiska som regionalpolitiska skäl för att statsbidraget ändras på det sätt som föreslås i centermotionerna. Det finns också andra skäl. Kommunerna har sedan länge velat bli av med det nuvarande systemet, som är onödigt byråkratiskt och krångligt. Det system som skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet skulle dessutom ha givit kommunerna helt andra möjligheter att utforma barnomsorgen efter de lokala behoven. Den s.k. 2/3-regeln t.ex. utgör ett klart hinder för många kommuner. Det är helt enkelt inte rimligt att verksamheter som den kommunala barnomsorgen är så centralstyrda som fallet är i dag. Den åsikten delas tydligen också av utskottsmajoriteten, och ett nytt system som skall ge mindre detaljstyrning sägs vara under utarbetande. I den mycket besvärliga ekonomiska situation som de flesta kommuner befinner sig i i dag skulle det ha funnits mycket att vinna på ett system som ger möjlighet att utnyttja de lokala resurserna på ett bättre och effektivare sätt redan från det gångna årsskiftet. På grund av att riksdagen rev upp det tidigare fattade beslutet har kommunerna drabbats av en tempoförlust, som verkar hämmande på barnomsorgen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 9.

Herr talman! I höstas behandlade riksdagen senast frågor rörande statsbidrag till barnomsorgen och utbyggnaden av densamma. Anledning till detta var det löfte som vi socialdemokrater gav, när förutvarande regeringsförslag i december 1981 angående förändrade statsbidragsregler behandlades. Vi lovade då, att om socialdemokraterna återfick regeringsmakten, skulle riksdagens beslut rivas upp och ett nytt statsbidragssystem utarbetas. Detta löfte infriades genom det beslut som riksdagen fattade i december 1982. Att vi inte kan acceptera det av centern-folkparti-regeringen föreslagna statsbidraget berodde främst på att de kommuner som byggt ut barnomsorgen enligt det beslut som fattades 1975 om en utbyggnad av 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser skulle drabbas hårt. Däremot skulle de kommuner som inte satsat på en utbyggnad av barnomsorgen gynnas, för trots att det beslut riksdagen fattade 1975 om ett nytt statsbidrag var så utformat att det skulle underlätta för kommunerna att genomföra den beslutade utbyggnaden saknas fortfarande åtskilliga platser. Många familjer har fortfarande stora bekymmer när det gäller få denna fråga ordnad. Det är därför viktigt att inte försämra statsbidragen för de kommuner som har byggt ut och som håller på att bygga ut barnomsorgen för att uppnå den av riksdagen beslutade målsättningen, att alla barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar samt barn med behov av särskilt stöd skall kunna beredas plats inom den kommunala barnomsorgen. Denna målsättning står fast. Att då, som föreslås i centerreservationen 9, återgå till det beslut som fattades av den borgerliga riksdagsmajoriteten hösten 1981, med de följder det skulle få för barnomsorgsutbyggnaden, är inte tänkbart. Med det statsbidragssystem som i dag gäller är det inte heller möjligt att sänka anslaget, som föreslås i den moderata reservationen 8. Barnomsorgen är ett prioriterat område, och trots kommunernas besvärliga ekonomiska läge sker en fortsatt utbyggnad. Medelsanvisningen utgår från nuvarande bestämmelser och omfattning av verksamheten samt den utbyggnad som beräknas komma i gång under året. Däremot är det önskvärt både för staten och kommunerna att få ett förenklat statsbidragssystem. Vi socialdemokrater har tidigare uttalat att det kan finnas fördelar med procentbidrag. Detta har också tillstyrkts av Svenska kommunförbundet. F. n. håller ett förslag till statsbidragssystem på att utarbetas i regeringskansliet. Det finns därför ingen anledning till att riksdagen i dag skulle gå in på olika frågor om principerna för statsbidragsprövningen och föregripa regeringsbehandlingen. Däremot är det angeläget att det nya statsbidragssystemet utformas så att en fortsatt utbyggnad och utveckling av barnomsorgen kan ske. Herr talman! 1977 infördes statsbidrag till hemspråksträning inom den kommunala barnomsorgen för sexåringar och 1979 utvidgades bidraget till att gälla även femåringar. Samtidigt tillsattes en kommitté för att se över frågan om språksituationen för invandrarbarn i förskoleåldern. Kommittén har nu lagt fram ett slutbetänkande och redovisar där förslag till åtgärder, som rör verksamheten med hemspråksstöd. Bl. a. föreslås en lagreglering av hemspråksstödet genom ett tillägg till socialtjänstlagen. När det gäller hemspråksträning är det självklart att inget hinder finns mot att föräldrar själva tränar sina barn i modersmålet. Det måste ses som en helt naturlig sak. Den hemspråksundervisning som sker i förskolan är till för att ytterligare stödja barnen. Utredningens förslag bearbetas nu i regeringskansliet. Det gäller också statsbidraget till hemspråksträning, som ingår i det arbete som bedrivs för att få fram ett nytt statsbidragssystem till barnomsorgen. I avvaktan på ett nytt statsbidragssystem tillstyrker jag regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker den moderata reservationen 14. Herr talman! Moderata samlingspartiet föreslår återigen att barnmiljörådet skall slopas. Barnmiljörådet handlägger frågor rörande barns miljö och barns säkerhet. Bl. a. har rådet bildat en referensgrupp för barnsäkerhetsfrågor för att få fram en samordning av insatserna inom barnsäkerhetsområdet. Vidare har ett stort informationsmaterial utarbetats rörande barn och trafik, miljö och lekmaterial till förskolan, barn och samhällsplanering och andra åtgärder. Rådet har också påbörjat en kartläggning av den forskning som bedrivs i barnmiljöoch barnsäkerhetsfrågor. Barn och ungdomar är en utsatt grupp, och utifrån detta är det angeläget att rådet får fortsätta sina uppgifter, bl.a. att stödja och inspirera barn och föräldrar och motverka det kommersiella tryck som familjen utsätts för samt bevaka de viktiga frågorna om barns och ungdomars säkerhet. Att däremot, som föreslås av centerpartiet, utvidga barnmiljörådets uppgifter till att bl.a. också behandla orsakerna till de sjunkande födelsetalen och barnens totala situation och livsmiljö, när regeringen redan tillsatt en barnoch ungdomsdelegation, skulle bli ett onödigt och fördyrande dubbelarbete. Barnoch ungdomsdelegationen skall ange de översiktliga riktlinjerna för ett informationssystem om barns och ungdomars levnadsförhållanden. Detta uppdrag har tillkommit som en följd av ett beslut här i riksdagen förra riksmötet att detta skulle utredas för att man skulle få ett bättre underlag för samhällets insatser för barn och ungdom. Delegationen skall vara ett samordnande och rådgivande organ för barnoch ungdomsfrågor. Delegationen är därutöver fri att behandla de frågor som den finner viktiga. Den är därför det organ som bör överväga vilka initiativ som bör tas. Jag yrkar avslag på reservation nr 18. Herr talman! I budgetpropositionen föreslås att statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, beviljas ett förslagsanslag på 3 152 000 kr. Nämnden svarar för information, tillsyn och kontroll i frågor som rör internationella adoptioner. I reservation nr 17 föreslås en ökning av anslaget med ytterligare 122 000 kr., att utgå till auktoriserade adoptionsorganisationer. Det kan naturligtvis tyckas vara en liten summa i hela den statliga budgeten, men varje delanslag måste bedömas för sig, och det finns i dagens läge inget utrymme att gå utöver den i budgetpropositionen föreslagna summan. Jag yrkar bifall till den av regeringen föreslagna medelsanvisningen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till socialutskottets hemställan i dess helhet i betänkande 1982/83:25 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Anita Persson ger i någon mån uttryck för den, låt mig kalla det oresonabla, inställning som utskottet visar när man säger att det inte kan komma i fråga att återgå till det tidigare bidragssystemet. Det är beklagligt att man inte kan eller vill beakta rättviseaspekterna i det systemet. Anita Persson säger vidare att kommuner med väl utbyggd barnsomsorg tjänar på det av riksdagen nu fattade beslutet om statsbidrag. Det är riktigt, men som jag tidigare sade är det de arbetsmarknadsmässigt sett redan gynnade kommunerna. Många kommuner — de fattiga kommunerna — förlorar på beslutet. Men även de kommuner som på det här sättet fått större statsbidrag torde betrakta det som en droppe i havet jämfört med de merkostnader som regeringens eftervalspolitik har åsamkat kommunerna. Det är bra att vi får ett statsbidragssystem som är mindre detaljreglerat, men som jag sade tidigare är det synd att vi har fått den här tempoförlusten i sammanhanget. Det var onödigt att göra en översyn, eftersom vi tidigare hade ett beslut som kommunerna hade ställt sig bakom.
Herr talman! Jag fick inget riktigt svar från Aina Westin på frågan, om och hur regeringen och socialdemokraterna tänker säkra utbyggnaden av daghemmen och fritidshemmen. Nu vill jag ha en precisering av Anita Persson. Hon sade: Vår målsättning, som säger att barn till föräldrar som har förvärvsarbetande eller studerande föräldrar och barn som har särskilda behov skall få plats, står fast. Den målsättningen kan man naturligtvis ha. Jag vill då fråga: När skall det löftet infrias? Har ni någon årsplan för när det löftet skall vara uppfyllt? Jag skulle sedan vilja ställa en annan fråga som gäller det faktum att man knyter barnomsorgen till kategorierna förvärvsarbetande, studerande och barn med särskilda behov. Skall vi ha en barnomsorg för barnens skull eller för deras föräldrars skull? Skall det fortfarande vara så att det är arbetsmarknaden som styr utbyggnaden av barnomsorgen? Det är en farlig väg, speciellt i en situation där antalet arbetstillfällen minskar och där framför allt kvinnornas arbeten hotas genom de åtstramningar som sker i deras förvärvsarbeten. Skall vi inte lämna detta resonemang och inrikta oss på att barnomsorgen skall vara till därför att barnen behöver den? Det menar i alla fall vpk. Vi vill också att barnomsorgen skall vara bra och avgiftsfri. Jag vill ha ett klarläggande från socialdemokraterna. Vad menar ni med en god barnomsorg? Skall utbyggnaden av barnomsorgen styras av arbetsmarknadens villkor eller av barnens behov av en god barnomsorg?
Herr talman! Visst går det att spara på anslagen till drift av förskolor och fritidshem, Anita Persson, om man vill spara. Och vi anser att det är helt nödvändigt att göra besparingar, annars blir besparingarna svårare och mer dramatiska i framtiden. Vårt ansvar för dem som behöver hjälp och stöd i framtiden gör att vi måste spara nu. Det går att spara genom att bättre utnyttja platserna och fylla grupperna och att visa större generositet mot enskilda institutioner. Om det kommande systemet innebär förenklingar och besparingar inom administrationen, finns det ju möjlighet att inrikta verksamheten på besparingar och förenklingar redan nu. När det gäller riktlinjerna för statsbidragen beklagar jag att riksdagen enligt majoriteten inte skall ange riktlinjer för hur statsbidragen skall utformas. Jag anser att det är viktigt att ange att de skall ge valfrihet. Föräldrarna skall kunna välja mellan olika former av barnomsorg. Anita Persson svarar inte ens på min fråga om det nya statsbidragssystemet skall medge statsbidrag till enskild verksamhet, till deltidsförskolan och till den öppna förskolan. Detta är dock en utomordentligt viktig fråga för barnen, familjerna och kommunerna. Beträffande hemspråksträningen säger Anita Persson att det inte föreligger något hinder för föräldrarna att ge sina barn träning i hemspråket. Detta yttrande visar klart skillnaden mellan oss moderater och socialdemokraterna. Vi moderater vill stimulera föräldrarna och stötta dem. Vi anser att föräldrarna är viktiga för barnen på alla områden, även när det gäller hemspråksträningen. Dessutom anser vi det nödvändigt med en klarare definition av vilka som skall ha hemspråksträning. När det gäller barnmiljörådet vill jag säga att det visst är viktigt att värna om barns säkerhet och miljö. Men detta ansvar måste åvila alla här i samhället: föräldrarna, skolan, förskolan och kommunerna. Risken är att myndigheterna underlåter att verka för barns miljö och säkerhet och hänskjuter dessa frågor till barnmiljörådet och man blir inte tillräckligt vaksam.